Herr talman! Det är riktigt, som fru Ryding säger, att centrumbildningarna har en betydande uppgift, utgör en tillgång osv. Men man måste ju alltid göra avvägningar.

Jag har tidigare yrkat bifall till utskottets hemställan på de olika punkterna, med undantag för ett avsnitt där jag står antecknad för en reservation, och jag finner att detta är ett välbetänkt ställningstagande.
Herr talman! I den reservation beträffande bidrag till centrumbildningarna som herr Sundman och jag avgivit har vi mycket tydligt pekat på att fria grupper och ensembler får ökade anslag. Det är bra. Men deras samarbete med centrumbildningarna är så viktigt att också dessa måste få något bättre ekonomiska möjligheter för att kunna ta till vara den verksamhet som fria grupper och ensembler kan genomföra med hjälp av sitt ökade anslag. Det blir annars en s.k. diskrepans mellan dessa två typer av aktiviteter.
Herr talman! Men, fru Ryding, det har ändå föreslagits en höjning med 146 000 kr., och vi kan dessutom till nästa riksmöte förvänta oss ett förslag, som ger ytterligare förbättringar. Vi får väl under sådana förhållanden ge oss till tåls till dess att detta förslag framläggs. Det är ju inte fråga om någon misshandel av centrumbildningarna utan det har tvärtom intagits en positiv attityd såväl i propositionen som av utskottsmajoriteten.
Herr talman! Jag har inte talat om någon misshandel av centrumbildningarna utan om en stagnation i deras verksamhet, som i framtiden kommer att vara till förfång för de fria grupperna med uppsökande verksamhet. Jag tycker att det inte finns någon anledning att vänta med att hjälpa dem utöver vad som sker genom de futtiga 146 000 kr. som i år anslås.

Herr talman! Riktlinjerna för en framtida, mer målmedveten statlig kulturpolitik lades fast av riksdagen så sent som förra året. I en andra etapp läggs nu åtgärder på två betydelsefulla sektorer av kulturlivet till det reformarbete som inletts och som kommer att bli av långsiktigt slag. Att det måste bli fråga om ett långsiktigt arbete framgår bl.a. av att regeringens reformprogram i årets upplaga är starkt nerbantat och i vissa avsnitt försiktigt avvaktande. På den första betydelsefulla sektorn, litteraturen, är det pengar och principer man prutat på. På den andra sektorn, filmen, uteblir de genomgripande förändringarna. Regeringens förslag inskränker sig till åtgärder som i huvudsak faller inom ramen för hur filmfrågorna hittills hanterats. Utformandet av vad som skulle kunna kallas en filmpolitik skjuts på framtiden, och det är mot den bakgrunden inte förvånande att debatten i dag hitintills i stor utsträckning gällt litteraturfrågorna. Just på litteraturområdet anser jag att det finns anledning bemöta några grovt felaktiga påståenden som den socialdemokratiska utskottsrepresentanten och dess värre också utbildningsministern gjort sig skyldiga till i debatten. Man hävdar att det bara är tomt prat när utskottsmajoriteten anser det betydelsefullt att det kommer till stånd en försöksverksamhet med läsfrämjande åtgärder i samarbete med barnoch ungdomsorganisationerna. Man påstår att utskottsmajoriteten rycker undan själva förutsättningarna för sådana åtgärder och att majoriteten berövar organisationerna, barnen och ungdomarna läsfrämjande åtgärder. Vad man gör sig skyldig till för felaktighet när man påstår detta är att man allvarligt blandar samman de förslag som gäller litteraturstöd och de förslag som gäller läsfrämjande åtgärder. Vi har inom majoriteten inte prutat en krona, inte prutat ett öre på de läsfrämjande åtgärderna. Vill man verkligen hävda att man från socialdemokratiskt håll ser det som en förutsättning för att organisationer skall kunna engageras i en sådan här försöksverksamhet, att en nämnd sätter utvalda boktitlar i händerna på organisationerna? Vad är det för tilltro till organisationerna? Menar socialdemokraterna då att om utskottsmajoritetens förslag skulle vinna bifall i kammaren, kommer inte regeringen och socialdemokraterna att lägga två strån i kors för att få till stånd en sådan försöksverksamhet? Är det på det sättet, då är det sannerligen minoriteten som står för det tomma pratet när det gäller de läsfrämjande åtgärderna. Vi finner det angeläget att det kommer till stånd en sådan verksamhet, det finns pengar för den och vi är fast förvissade om att organisationerna kan vara med och utforma riktlinjerna för den. När det gäller filmområdet kan man fråga sig: Varför händer det inte mer? Var finns regeringens reformambitioner? En anledning till att regeringen skjuter filmpolitiken på framtiden är att det nu löpande filmavtalet går ut först den 30 juni 1983. Som framgår av propositionen kommer filmavtalet att ligga kvar under denna tid som ett huvudinstrument för åtgärderna på filmområdet. En annan anledning, som man utan svårighet kan uttolka ur propositionen, är att regeringen är trevande osäker om hur den framtida filmpolitiken skall utformas. Det är att beklaga att det inte nu tycks finnas några förutsättningar för nya, radikala grepp på filmområdet. Att filmen når ut till mycket breda grupper av människor samtidigt som möjligheterna att ta del av ett kvalitetsmässigt utbud av filmer är högst begränsade, för att inte säga erbarmligt dåliga, på många håll i landet är en allvarlig situation, och det ställer krav på insatser framöver som går långt utöver dem som föreslås i dag. På ett angränsande område är regeringens osäkerhet särskilt påtaglig och direkt oroande. Det är ett område där vi ser nya problem torna upp sig, det är ett område där det politiska handlingsutrymmet inte låses av några långsiktiga avtal som i fråga om filmen, det är ett område där det nu i högsta grad är angeläget att man aktivt griper sig an att skapa handlingsberedskap och lägga grunden för ställningstaganden under de närmaste åren. Jag tänker på videogrammen — den nya möjligheten att med olika tekniska lösningar programmera rörlig bild och ljud på band, skivor, kassetter osv. För inte så många månader sedan förde vi en debatt om detta här i kammaren, och jag kan för att spara kammarens tid i långa stycken hänvisa till vad vi då anförde från centerns sida. Jag beklagar att vi i centern också nu får ge uttryck för våra krav på aktiva samhällsinsatser reservationsvägen. Utskottsmajoriteten håller fast vid en vänta-och-se-attityd. Som framgått av debatten tidigare i dag är det inte ovanligt att utbildningsministern ändrar åsikt om så behövs, men i just den här frågan sitter han och regeringen förunderligt fast i ett stelt prestigetänkande och vägrar helt enkelt att medge vad som blir alltmer uppenbart för alla, nämligen att regeringen inte haft ögonen öppna för vad som händer på videoområdet. Man håller på att försätta sig själv i en ohållbar situation —- ohållbar om man har ambitioner att vara med och påverka utvecklingen. Det är möjligt att regeringen finner det genant att vi från centern driver frågan och att det är regeringspartiet som mer än något annat parti bromsat, men förhalningstaktik hjälper inte hur länge som helst. Oron och osäkerheten inför regeringens passiva hållning växer också inom de socialdemokratiska leden, och allt fler framträdande kritiker kräver att regeringen griper sig an med dessa frågor. Bl. a. oroar man sig för det hot man tycker sig uppleva från videoindustrin mot folkrörelsernas verksamhet och mot kulturpolitiken. Bland de här kritikerna befinner sig t.ex. kulturrådets ordförande, Paul Lindblom, för att nämna bara ett namn men ett namn som bör ha tyngd både hos regeringen och i de socialdemokratiska leden. Varför lyssnar inte regeringen på de allt fler kritiska rösterna från allt fler håll? Varför slår man dövörat till? Det är väl inte så att man lyssnat alltför mycket på de vältaliga företrädarna för videoindustrin och deras försäkringar om vilka möjligheter den nya tekniken har öppnat för framtiden? I den centermotion som har väckts till årets riksdag återfinns en prognos för utvecklingen på den svenska marknaden. Den prognosen kan vara av intresse. Jag tänker inte gå in på den närmare här i dag, men den är ett tecken på hur man på branschhåll bedömer utvecklingen på den svenska marknaden. Att det är fråga om en mycket snabb utveckling är ju helt klart. Liknande prognoser om en snabb marknadsutbredning kan hämtas från andra länder, t.ex. USA. Så här informerar man om videons möjligheter från ett av de största videoföretagen här i Sverige, EBAV, dvs. Bonniergruppens företag: ”I USA är videon redan etablerad. Nu kommer den i Sverige! I USA är det nu konstaterat att videomarknaden verkligen finns. Omsättningen under 1974 var 312 miljoner dollar, varav 146,8 miljoner dollar utgör programproduktion. Inför 1975 finns en välunderbyggd prognos som tyder på en total videomarknad om 457 miljoner dollar, varav ca 239 miljoner dollar för programproduktion. --- Mer än 3 500 timmar program har under 1974 producerats för amerikanska företag. Mer än 450 större företag i USA använder nu regelbundet video för information, internutbildning och försäljning. Videoutvecklingen har nu också kommit till Sverige. Det finns mer än 3 000 TV-kassettspelare i användning på den svenska marknaden. Allt detta gör att vi på EBAV/AVT nu finner tiden mogen för att erbjuda produktionstjänster på den svenska marknaden.” Det är långt framskridna marknadsoch produktionsplaner man har inom den svenska videoindustrin. Jag vill bara peka på att EBAV inom kort kommer att hålla en konferens där man klargör sina möjligheter i fråga om programproduktion, att verkligen lansera också mjukvaran på det här området. En illustration till hur snabbt marknaden reagerar är kassettmarknaden, där man här i Sverige på mindre än tre år fått ca 4 000 kassettspelare. Detta har — väl att märka — skett utan vare sig försäljningsdriver eller erbjudanden om färdiga program till företag, institutioner och enskilda konsumenter. Alla tecken tyder på att efterfrågan kommer att öka brant när man väl har också mjukvara att komma med. En bedömning av konsumtionsmarknadens utveckling i USA menar jag det finns anledning att också något beröra. Där har man kommit en bra bit på väg i fråga om framtidsbedömningar av videon. Enligt en ekonomisk framtidsprognos från en av USA:s största banker kommer videogrammen att bli den mest sålda elektroniska artikeln i USA under de närmaste åren. Man förutspår en 37-procentig ökning av försäljningen varje år till 1982. USA:s handelsdepartement framhåller i en rapport att ”den viktigaste konsumtionsartikeln som utvecklas nu är videoskivspelaren och videokassettspelaren”. Det har sagts från socialdemokratiskt håll att man inte nu ser några skäl att ägna en intensivare uppmärksamhet åt utvecklingen på videogramområdet. Prognoserna om en snabb utbredning av apparater och program på den svenska marknaden skulle redan ha slagit fel, och marknaden tycks f.ö. inte alls vara så mottaglig för de nya teknikerna. Om detta är att säga att invändningarna påminner mycket starkt om de invändningar som gjordes innan vi fick först televisionen och sedan färgtelevisionen. Många såg då de tekniska problemen som närmast oöverstigliga, och televisionen hade knappast någon framtid för sig, sade man. Vi vet i dag att de prognoser som gjordes om televisionens utbredning till hushållen vida överträffades av den faktiska utvecklingen. Det tar naturligtvis sin tid innan tekniken är så utvecklad att man ger sig ut på den breda konsumentmarknaden, och det förklarar att det har dröjt med lanseringarna. Det vore naivt att tro att utvecklingen på t.ex. videoskivfronten går trögt och att konsumenterna kommer att reagera motvilligt och först efter lång tid, därför att vi ännu i dag inte ser några bildskivor på den svenska marknaden, trots att det talats om bildskivor i flera år nu. Snarare är det ju så att de olika teknikerna utvecklats så snabbt och så många nya lösningar och prototyper kommit fram att tidsschemana för lanseringen av skivorna kommit i nya lägen. Viktiga standardiseringsproblem har redan lösts när det gäller kassetter, men på skivfronten brottas man fortfarande i hög grad med dessa problem. Den s.k. MDR-skivan, som lanserades i prototyp på en stor internationell mässa i höstas, har på avgörande punkter kastat planerna över ända och visat på nya möjligheter att snabbt få fram massprodukter med stor genomslagskraft. Alla bedömningar pekar som bekant på att det är skivorna och inte kassetterna som kommer att slå igenom på den breda konsumentmarknaden och nå ut till de enskilda hushållen. Det kan också nämnas att i mars i år lanserade man den första videoskivan kommersiellt enligt TED-systemet i Västtyskland. Man har rapporterat om stora försäljningsframgångar och ett utbud på 80-talet skivtitlar till ett pris av 30-40 kr. per styck. Omkring nyår menar man sig kunna lansera de här skivorna i Sverige. Det görs gällande från socialdemokratiskt håll att inga nya omständigheter framkommit som ger riksdagen anledning till några uttalanden syftande till att man skall bygga upp en samhällelig beredskap. Man ' vill inte heller medverka till att initiativ nu tas för att ge regering och riksdag ett tillfredsställande beslutsunderlag för de ställningstaganden som mycket snart måste göras. Naturligtvis kan man hävda att vad som hänt det senaste året är något som man kunnat förutse, om man följt utvecklingen med uppmärksamhet: att uppspelningsapparaterna skulle förbättras och få en allt vidare spridning, att programproduktionen skulle intensifieras, att skivorna skulle börja introduceras på marknaden etc. Detta hade man kunnat förutse. Men därmed är inte sagt att en avvakta-och-se-politik är den riktiga reaktionen — tvärtom. Som vi framhåller i centerreservationen framstår behovet av aktiva samhälleliga insatser om möjligt med ännu större skärpa än då frågan senast behandlades av riksdagen. På hårdvarusidan, och i synnerhet nu på kassettsidan, har i vårt land Philips en dominerande ställning. Jag vill här återge delar av en tidningsintervju med en ansvarig från det företaget, som naturligtvis får förutsättas ha kontakt med och överblick över vad som sker på videomarknaden. Det sägs i intervjun bl.a.: ”När TV i mitten av 1950-talet började nå ut till konsumenterna, låg Sverige efter i den internationella utvecklingen. Detsamma har gällt om stereon. Men när vi nu tar nästa stora steg, steget mot video, är situationen en annan: denna gång är vi i takt med utvecklingen ute i världen.” I intervjun pekas också på att i Japan och USA har man kommit längst när det gäller den professionella marknaden medan man, intressant nog, i Europa kommit längst när det gäller konsumentsidan. Man har nämligen i Europa fått fram en utrustning som passar både professionella och enskilda. Jag har funnit anledning att ta upp dessa framtidsbedömningar på olika håll, inte därför att jag tror att det kommer att bli just på det här sättet, utan därför att det är viktigt att vi tar de här tendenserna och den snabba utveckling som vi hittills kunnat konstatera på allvar. På politiskt ansvarigt håll kan man inte sitta med armarna i kors och låta andra i praktiken forma mediepolitiken och ramarna för samhällets handlingsmöjligheter framöver. Vi har i reservationen 7 från centerns sida framhållit behovet av samhällsinsatser på detta område, och jag ber att få yrka bifall till den reservationen. Vi säger att det mycket snart krävs ställningstaganden i frågor med stor och principiell räckvidd. Särskilt gäller detta frågorna om inflytandet över de nya medierna och hur de skall inlemmas i en mer samlad mediepolitik. Vi erinrar om att förra året, när vi från centerns sida krävt en parlamentarisk utredning för att skapa en nödvändig samhällelig beredskap på detta område, så tillsatte regeringen frampå sommaren utredningar som tog upp speciella delfrågor med anknytning till videogrammen. Vi hävdar att denna uppsplittring av arbetet och denna begränsning till delproblem inte är ägnat att lägga grund för de ställningstaganden som det mycket snart är nödvändigt att ta, därför att frågan om hur samhället skall förhålla sig till videogramverksamheten fordrar ett vidare angreppssätt och mera ingående överväganden. Ut redningsarbetet måste enligt vår mening läggas upp så att väsentliga problem som kräver överväganden och åtgärder kan behandlas på ett samlat sätt och så att riksdag och regering ges ett tillfredsställande beslutsunderlag. Vi pekar på att samhällets behov måste bevakas när det gäller utnyttjandet av videogramteknikerna, det räcker inte med åtgärder av ett slag som innebär att man kan komma att uppställa förbud och begränsa och sanera delar av det kommersiella utbudet, utan vi måste också uppmärksamma behovet av kvalitativa alternativ och möjligheter att utifrån andra utgångspunkter än de kommersiella utnyttja videogramteknikerna bl.a. i utbildningen och på det kulturpolitiska fältet. Vi säger också att det är angeläget att man vidtar skyndsamma åtgärder för att möta den medierevolution som pågår och som styrs av de stora multinationella kommunikationsföretagen. Som framgått av vad jag tidigare sagt är det klart att den svenska konsumentmarknaden är mycket intressant för videoindustrin. Enligt de bedömningar som allmänt görs och gjorts ligger den svenska marknaden i frontlinjen för videoteknikernas framryckning.

Utbildningsministern har i debatten i dag sagt att centern litet nymorgnat har upptäckt att det finns något som heter videogram och att det kan finnas problem som behöver uppmärksammas. Får jag då för det första säga, herr utbildningsminister, att det är bättre att vara något nymorgnad än att fortsätta att sova eller vägra att öppna ögonen inför en situation som kräver aktivitet och uppmärksamhet. För det andra var det först efter centerns motion 1974 som regeringen över huvud taget berörde videofrågorna i någon utredning eller några utredningsdirektiv. Vidare sade utbildningsministern att detta bara är en sektor av en svår bransch. Men det kan ju inte vara något argument för att man inte skall ägna den sektorn all den uppmärksamhet som den förtjänar! Skall man lägga grunden för en framtida, mera samlad mediepolitik, så måste väl också denna del ingå i den politiken. Vad är det slutligen för besked som utbildningsministern i dag har lämnat riksdagen och de växande grupper i vårt samhälle som oroas inför utvecklingen på massmedieområdet?

Vad utbildningsministern i dag har funnit anledning klargöra är att man från regeringens sida ser det som viktigt att. betydelsen av vad som händer på videogramområdet inte överdrivs. Det säger han i ett läge då samhällets passivitet och brist på en framåtsyftande politik i stort sett lämnar fältet fritt för de stora kommunikationsföretagen! Jag vill här erinra om de riktlinjer för den statliga kulturpolitiken som riksdagen slog fast 1974 och som bl.a. innebar att åtgärder behöver vidtagas också på den kommersiella sektorn inom kulturpolitiken. Vi är givetvis inom centern oroade över det besked vi i dag fått om regeringens inställning, nämligen att man inte skall överdriva betydelsen av den tekniska utvecklingen på videogramområdet. Jag tror att denna oro delas av de många grupper i samhället — också inom det socialdemokratiska ledet — som med växande styrka efterlyst en aktivitet från statsmakternas sida för att hävda kulturpolitiken och för att hävda många av de värden vi anser vitala i det svenska samhället. Utbildningsministern har tidigare i debatten påpekat att han finner det ändamålsenligt att då och då beskriva centerpartister med uttryck som ”minimoderater”.

Utbildningsministerns ståndpunkt fordrar beteckningar som är betydligt starkare och mer kritiska till sin natur, men jag tycker inte att det finns anledning att ge sig in på att söka efter sådana uttryck. Jag hoppas, herr utbildningsminister, att vi framöver får se betydligt mer av ansvar och intresse för framåtsyftande åtgärder på detta område än utbildningsministern i dag har demonstrerat.
Herr talman! I och för sig skall det noteras att här finns ett starkt intresse uttryckt från fröken Eliassons sida. Jag hoppas att det skall stå sig fram till den dag — inte allt för avlägsen, kan jag försäkra — då vi skall behandla dessa frågor i kammaren. Jag hoppasatt ni håller fast er då och att den frejdighet med vilken fröken Eliasson angriper kommersialismen står sig, så att inte ni gör här som med litteraturstödet och hoppar på den moderata vagnen när det verkligen gäller. Ni kanske väcker en motion som låter lika vackert då men som det sedan inte blir något av. Efter fröken Eliassons resonemang finns det anledning att erinra om vad det är vi gör. Efter den litet ensidiga presentationen kan det kanske annars råda missuppfattningar i kammaren om det. Vi har för det första givit radioutredningen i uppdrag att finna lösningar så att TV-program kan frigöras för användning till annat än etersändningar. Jag tror att det är ett oerhört viktigt område, eftersom Sveriges Radio är den utan jämförelse viktigaste producenten av program som kan användas i detta sammanhang. För det andra har vi tillsatt en utredning angående reklam i videogram, vilket är kolossalt viktigt. Det är på den punkten frågan om videogram kan bli vansklig, och det är här fröken Eliassons antikommersialism är klädsamt motiverad. För det tredje har vi tillsatt en utredning angående metoder för att motverka företagskoncentration i massmediabranschen, där naturligtvis det område vi nu diskuterar är utomordentligt viktigt. För det fjärde får jag — och det tycks fröken Eliasson inte vara medveten om — om några dagar ett förslag från TRU, i vilket man kan vänta sig att frågan om videogramproduktionen i samhällets regi behandlas mycket ingående. Detta förslag hoppas jag vi skall få möjlighet att diskutera i riksdagen nästa år. Men jag vill upprepa för fröken Eliasson det jag sade i min inledning —- att det finns flera ting här i världen än videogram. Det är givetvis viktigt att uppmärksamma videogrammen, men det finns ju också grammofonskivor och allt möjligt annat, som man skulle kunna veva upp ungefär samma engagemang för. Det är därför viktigt att göra en helhetsbedömning av alla dessa saker. När man hör fröken Eliassons väldiga anspråk på aktivitet och insatser undrar man vad det är för program som hon vill ha. Jo, det som föreslås är en ny utredning. Ändå pågår en rad utredningar, som tar upp just sådana frågor som är av stor betydelse. Jag måste säga att jag efter det högstämda talet av fröken Eliasson hade väntat mig att hon skulle hamna i en något mera positiv position än att bara föreslå en ny utredning, eftersom vi väl då, om någonsin, lär ha hunnit bli passerade innan den kan bli färdig.
Herr talman! Jag konstaterar att utbildningsministern antingen inte har läst reservationen eller också läst den mycket slarvigt. Vi begär inte en ny utredning, utan vi begär att utredningsarbetet skall läggas upp på ett sådant sätt att man kan få en samlad genomgång av det här området och ett vettigt beslutsunderlag för riksdag och regering. Vi har inte skrivit regeringen på näsan hur detta skall genomföras, men det är helt klart — inte minst efter utbildningsministerns uppräkning av ett stort antal utredningar som kommer in på småbitar av den här problematiken — att den väg som regeringen valt att gå för att ta del av dessa frågor inte är lycklig. Sedan säger utbildningsministern att det finns flera ting i den här världen än videogrammen. Att jag använt något uppbragta tonfall i dag och att jag också tagit så stor del av kammarens tid i anspråk för att redovisa mina synpunkter och redogöra för vad som händer på detta område bör ses i förhållande till det lättsinne som präglar regeringens hantering av frågorna och till de inlägg som utbildningsministern tidigare gjort i debatten. Jag kan ändå konstatera att det senaste inlägget var något mera präglat av insikt om att det finns allvarliga problem liksom också att det behövs samhällsinsatser av olika slag. Av utbildningsministerns inlägg framgår att han inte uppmärksammat de här frågorna på ett riktigt sätt. Han tror t.ex. att reklam i videogram är det stora överhängande problemet. Det är inte så lätt, att det bara är en fråga om reklam och att kunna avgiftsbelägga eller förbjuda den eller vissa typer av produkter. Frågan är av betydligt mer genomgripande art än så. Jag vill hänvisa utbildningsministern till reservationen och rekommendera honom en noggrann genomläsning av den, eftersom jag nu inte har tillräckligt med tid till mitt förfogande för att ytterligare gå in på frågorna. Det är vitala frågor det gäller: om tillgång till och inflytande över de nya medierna, om vilka möjligheter vi har att föra en vettig kulturpolitik framöver och att få fram en samlad mediepolitik samt att tillgodose andra angelägna krav som ställs på utbildningsministerns ansvarsområde. Jag hoppas att utbildningsministern i framtiden kommer att ägna de här frågorna betydligt större uppmärksamhet och med ett annat allvar än i dag kommer att följa utvecklingen.

Herr talman! Den viktigaste saken i kulturpropositionen på filmområdet är utan tvivel den nya filmfond som skall tillskapas i samarbete mellan Sveriges Radio och Filminstitutet. Denna filmfond skall från början få 10 milj.kr. att stödja svensk filmproduktion med. 10 miljoner är faktiskt ganska mycket pengar, om man jämför med vad som för tillfället står till den svenska filmpolitikens förfogande. Det här är alltså viktigt både för den svenska filmen och för Sveriges Radio. Vi är alla medvetna om att långfilmer är ett mycket populärt inslag i TV-program, och genom denna fond kan flera långfilmer visas både på biografer och FÅS Bakom förslaget om den nya fonden står en bred majoritet i utskottet. Det är endast moderater och kommunister som har gått emot det och detta från skilda utgångspunkter och i skilda reservationer. Moderaterna är rädda för att Sveriges Radio skall få för stort inflytande över den svenska filmproduktionen. Kommunisterna är rädda för att filmbranschen via Filminstitutet skall bli för mäktig. Slutsatsen är väl då ganska given: den nya fondens konstruktion tycks vara en ganska riktig avvägning. Får jag så kortfattat bemöta de övriga reservationerna på filmområdet — reservationen 7 om videogram har redan diskuterats, och jag skall därför inte ta upp den. Reservationen 8 gäller Filminstitutets ställning. Låt mig kort och gott säga att det nuvarande avtalet mellan staten och Filminstitutet gäller fram till 1983, och därför faller den reservationen. I reservationen 11 går moderaterna emot inrättandet av ett barnfilmsråd. Det föreslagna barnfilmsrådet skall få ganska viktiga uppgifter, inte minst i anslutning till det nya anslag på barnfilmsområdet som föreslås i kulturpropositionen. Därför avstyrker vi den reservationen. I reservationen 12 vill fru Frenkel i ett kommande förslag ha mera pengar till kortfilmen. Jag tycker inte att den reservationen tillräckligt har beaktat de möjligheter till ökat stöd åt kortfilmen som den nya filmfonden faktiskt innebär. I reservationen 17 vill fru Frenkel ha ytterligare 3 milj.kr. till den svenska långfilmen. Majoriteten konstaterar kort och gott att vi inte har de pengarna — men fru Frenkel tycks ha dem. Reservationens motivering är dessutom något missvisande. Fru Frenkel tycks ha glömt att Sveriges Radio får ett extra anslag på 5 milj.kr. i år för att täcka sin andel i den nya fonden. Om jag inte hörde fel hade fru Ryding råkat ut för samma missuppfattning. Jag fick i varje fall den uppfattningen när jag lyssnade på fru Ryding att hon menade att det var pengar som Sveriges Radio hade förut som man skulle få använda. Detta är emellertid nya pengar som ingår i årets anslagsökning. När det gäller de statliga åtgärderna för filmvisning innebär kulturpropositionens förslag ett kraftigt ökat stöd både till Bio Kontrast-verksamheten och till övriga försök med visning av kvalitetsfilm. Därför avstyrks reservationerna 19 och 20. Fru Diesen hade tyvärr inte tillfälle att vara kvar över debatten, men jag vill ändå något kommentera vad hon sade i anslutning till förhållandet mellan Sveriges Radio och filmbranschen. Hon pekade på det viktiga uttalande som kulturutskottet har tagit i sitt betänkande. Vi vill nämligen slå fast att vi räknar med att de överläggningar som vi hoppas kommer att upptas på nytt mellan Sveriges Radio och filmbranschens TV-kommitté skall leda till ett positivt resultat. Personligen är jag mycket angelägen om detta. Jag tror att det är oerhört viktigt för den svenska filmen och för de svenska biograferna och inte minst för Sveriges Radio TV att vi kommer fram till en överenskommelse.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
Herr talman! Herr Leander säger att den viktigaste frågan beträffande filmen är den filmfond på 10 milj.kr. som skall upprättas. Det kan jag hålla med honom om. Det var därför jag ägnade så stor del av mitt första anförande just åt denna filmfond och de problem som den kommer att föra med sig. Jag citerade också vad Filminstitutets ordförande, Harry Schein, hade sagt. Han bör väl vara en person som är rätt initierad just i denna fråga. Han karakteriserade det hela som att man hade sopat problemen under mattan och åstadkommit en nödlösning, ett tvångsäktenskap. Vore det inte skäl att ompröva frågan, när en så sakkunnig person ställer sig så tvivlande? Han är minsann inte lika tillfredsställd som herrar Leander och Zachrisson. Jag vidhåller att denna filmfond inte bör komma till stånd. Frågan om formerna för samarbete mellan filmen och Sveriges Radio bör lösas på andra sätt.
Herr talman! Även jag vill instämma i herr Leanders uttalande att den nya fond som har bildats är det viktigaste angående filmen i årets proposition. Folkpartiet har inte heller någonting emot den fonden. Vad vi däremot inte vill gå med på är att man tar bort det statliga stödet till H-fonden, som i år uppgår till 3 380 000 kr. Tar man bort detta statliga stöd, kan man inte få ett riktigt ordentligt stöd till långfilmerna med undantag av de produktioner som Sveriges Radio i förväg har godkänt. Vi anser att det finns även andra producenter än Sveriges Radio som kan göra konstnärliga och bra filmer. Även de bör stödjas i sitt arbete. Herr Leander framhåller att kortfilmerna har fått extra stöd. Ja, men det lilla extra stödet är för ynkligt. 10 96 av den nya fondens tillgängliga medel skall användas till kortfilmer, och de kan användas även till sådana kortfilmer som Sveriges Radio inte godkänt. Om detta förslag går igenom, skall det bli väldigt intressant att se hur många kortfilmer som Sveriges Radio inte godkänner men som ändå kommer att bli till. Jag anser i motsats till herr Leander att kortfilmerna inte har fått det stöd som de borde ha fått.
Herr talman! Fru Frenkel underskattar något de representanter som finns i ledningen för Filminstitutet. Jag tror nog att de väl kan balansera de önskemål som Sveriges Radio framför när det gäller att utnyttja den nya filmfonden. Fru Frenkel ansåg att de 10 96 som här skall gå till kortfilm var en ganska liten summa. Men 10 96 av 10 milj.kr. blir dock 1 milj.kr. På detta område vill jag faktiskt betrakta detta som ett ganska hyggligt framsteg. Jag vill inte heller skriva under den uppdelning som fru Frenkel vill göra när det gäller kortfilmerna mellan s.k. beställningsfilm och s.k. fri kortfilm. När det över huvud taget gäller den kortfilm som kommer att finansieras via den nya filmfonden och den gamla G-fonden blir det ju fråga om konstnärlig kortfilmsproduktion, där den konstnärliga självständigheten naturligtvis kommer att få fullt utlopp.
Herr talman! Det är inte jag, herr Leander, som gjort den här uppdelningen av kortfilmerna. Det är filmutredningen som har delat upp kortfilmerna i två kategorier, beställningsfilmen och den fria kortfilmen. Den fria kortfilmen är oftast den mera konstnärliga filmen och den genom vilken det också kan ske en opinionsbildning. Jag är väl medveten om att stödet är 1 milj.kr., men jag tror inte att det kommer att bli mycket pengar över till någon annan film än den som Sveriges Radio kommer att bestämma över. Jag har inte så stora förhoppningar om Sveriges Radios generositet.

Herr talman! Det har fällts några yttranden här i dag som varit förvånande. Vi fick höra i morse av herr Andersson i Lycksele att utskottets linje är av ”moderaternas märke”. Och vi fick veta av herr Zachrisson i ett antal våldsamma anföranden att utskottet ”går storförläggarnas ärenden” och att utskottets förslag är ett ”högeralternativ”. Jag har reagerat ungefär som herr Mattsson i Lane-Herrestad. Utskottets majoritet följer litteraturutredningens huvudprinciper på de flesta punkter.

Det är alltså vårt betänkande som bär ”moderaternas märke”. Det intressanta med litteraturutredningen var annars att ingen moderat var med i den. Moderaterna och kommunisterna saknade representanter i utredningen. Få statliga utredningar har någonsin mottagits med så stort intresse och så mycken entusiasm från framför allt progressiva opinionsbildare och kulturarbetare. Men Bertil Zachrisson kör den enklaste buskagitationen. Han tycks inte begripa hur illa den träffar just i dag. Alla hans glåpord över utskottet träffar också litteraturutredningen. När herr Zachrisson leker med sina partibeteckningar hamnar han alltså hos högermannen Kaj Björk, högermannen Per Wästberg, högermannen Stellan Arvidson, högermannen Per Olof Sundman och högermannen Per Ahlmark. Inbillar sig verkligen utbildningsministern att en enda ledamot av den här kammaren tror på sådant dravel? Sedan var det ett helt annat inslag i herr Zachrissons ordval gentemot Britt Mogård som bekymrade mig en smula. Herr Zachrisson kallade oavbrutet fru Mogård för en ”moderat siren”. Han sade att fru Mogård hade varit ”förförisk”, och utbildningsministern gjorde små pikanta reflexioner på det temat. Ännu under kvinnoåret 1975 är det alltså fullt gångbart på regeringsbänken att köra med små nattståndna skämt av förlegad könsrollskaraktär. Det finns tyvärr ingen bra svensk översättning av det amerikanska uttrycket ”male chauvinist pig” — annars skulle jag använda det om den svenske utbildningsministern. Bertil Zachrisson påstår att vi skulle stödja storförlagen, och fru Frenkel har redan i några klarläggande inlägg visat att det är precis tvärtom. Ett generellt stöd av litteraturutredningens modell och av utskottets majoritetsförslag ger framför allt trygghet åt de små förlagen. De stora förlagen kan ta risker. De vet att de har ett antal böcker som går bra, och vinsterna på dem kan klara förlusterna på andra böcker. Men de som inte har ett brett sortiment av det slaget, de små förlagen, talade oavbrutet till oss i litteraturutredningen och bad oss komma med ett generellt stödsystem som ger en grundtrygghet för varje bok. Det gör utskottets förslag. Sune Stigsjöö var chef för Författarförlaget. Han är nu chef för Zindermans förlag; båda alltså rätt små förlag. Han skrev för några månader sedan i Sydsvenska Dagbladet en klarläggande artikel.

Låt vara att kostnadsramen var alltför snävt tilltagen och att vissa detaljer i stödformen var otympliga.

Än värre är att i det lotteriet — ett antal i efterhand premierade böcker — skulle de kapitalstarka förlagen, som har råd att investera rejält och eventuellt dra nitar, i det långa loppet hämta hem mestparten av stödpengarna — de små skulle stå där utan sked i guldregnet.” Det är alltså chefen för ett litet förlag som säger så. Herr Zachrisson påstår att när vi följer litteraturutredningens, Stigsjöös och utskottets linje begår vi ett ”kulturpolitiskt svek”.

Dagens debatt har på flera sätt handlat om skillnaderna mellan generellt och selektivt stöd. Det är den sakligt och ideologiskt viktigaste skiljelinjen i den här diskussionen. Jag tänker därför helt begränsa mig till några reflexioner i den saken. Det finns en begreppsförvirring som vi först måste ta oss ur: generellt stöd kan betyda dels ett stöd som går till alla, dels ett stöd som automatiskt utgår enligt i förväg fastställda regler. På omvänt sätt betyder selektivt stöd ibland ett stöd som inte går till alla utan bara till vissa inom en särskild kategori. Ibland betyder selektivt stöd att man måste fatta beslut om varje särskilt fall på grundval av regler som är vaga och lämnar utrymme för helt olika bedömningar. Det är en smula opraktiskt att arbeta med båda definitionerna. Man talar lätt förbi varandra. Ändå är det svårt att konsekvent bestämma sig för en enda definition av generellt resp. selektivt stöd och få den definitionen accepterad. Presstödet, som framför allt utgår till s.k. andratidningar, är knappast generellt eftersom det alltså inte delas ut till förstatidningarna. Däremot utgår det i de flesta fall enligt regler som genom sin utformning ger klart besked om vilka tidningar som skall få hur mycket pengar. Det förslag till stöd åt ny svensk skönlitteratur, som litteraturutredningen och kulturutskottets majoritet ställt sig bakom, är inte helt generellt eftersom endast böcker inköpta i ett visst antal exemplar av ett visst antal bibliotek får det. Men man kan inte heller kalla det selektivt: det är ju ingen central nämnd som sitter och fattar beslut om varje särskild bok. Jag kan därför inte komma fram till annat än att vi alla bör tala om på vilket sätt vi använder orden ”generellt” och ”selektivt” när vi nyttjar dem, vilken innebörd vi ger begreppen. Annars blir det svårt att få allmänheten att förstå vad vi egentligen menar. I flera år diskuterade vid de här problemen i litteraturutredningen. I sammanfattningen beskriver vi skillnaden på följande sätt: ”Selektiva stödformer skiljer sig principiellt från de generella därigenom att de förutsätter någon form av bedömning i det enskilda fallet. Fördelarna med sådana stödformer är uppenbara: stödet kan styras till den del av utgivningen som verkligen behöver det och stödets storlek kan väl avpassas efter behovet. Nackdelarna ligger i de problem med bl.a. risker för otillbörlig styrning som alltid är förknippade med fördelningen av allmänna medel inom kultursektorn. Utredningen finner därför att förhandsstöd till tidigare opublicerad svensk skönlitteratur bör ske efter automatiskt verkande regler inom på förhand givna ramar.” Det synsättet mottogs positivt av de flesta. Invändningarna mot litteraturutredningens förslag låg på ett annat plan: stödets storlek, avgränsningen till vissa genrer, den exakta utformningen av förlagens motprestation och en del annat. Men den generella stödformen i meningen bidrag till böcker enligt på förhand fastställda regler mötte inte särskilt stort principiellt motstånd. En av dem som till synes med entusiasm anslöt sig till litteraturutredningens principer var utbildningsministern själv. Det var vårt intryck både när vi avlämnade betänkandet och när vi resonerade någon månad senare. Det är mindre viktigt. Avgörande är att långt därefter sympatiserade statsrådet Zachrisson offentligt med utredningens teser om det generella stödets fördelar. I ett tal i Brunnsvik den 21 september 1974 uttalade utbildningsministern följande omdömen: "Utgivningen av litteratur behöver stödjas, men hur? Selektiva stödformer kan göras billiga men ändå effektiva i fråga om det man vill stödja. Nackdelen är en risk för betänklig styrning och i sista hand censur. Generella stödformer medför inte denna risk men blir dyrare utan att garantera ett tillräckligt stöd till den litteratur som verkligen behöver stöd.” Bertil Zachrisson har alltså här använt formuleringar som är betydligt hårdare än litteraturutredningens. Selektiva stödformer riskerar ”betänklig styrning och i sista hand censur”. I samma tal vid Brunnsvik lanserade utbildningsministern den ”kulturella allemansrätten”, dvs. att man skulle avskaffa författares, konstnärers och tonsättares upphovsrätt. Om det hade vi för två månader sedan ett meningsutbyte här i kammaren. Herr Zachrisson flydde då undan från sina tidigare ställningstaganden. För omdömena i Brunnsvikstalet ville han inte längre stå. Det var bra att herr Zachrisson flydde den gången. Det är sämre att han överger också de rimliga principer som han haft om litteraturstödet. Herr Zachrisson ville inte längre stå för för vad han sade i Brunnsvikstalet om olika former av stöd. I stället har herr Zachrisson lanserat en alldeles motsatt teori: generellt stöd är ett hot mot yttrandefriheten. Eftersom jag antar att Bertil Zachrisson inte kan hålla på båda ståndpunkterna samtidigt — att selektivt stöd kan leda till ”censur” medan generellt stöd hotar ”yttrandefriheten” — utgår jag nu ifrån att den senast uttalade uppfattningen är regeringens. Det tycks stämma med utbildningsministerns tal i dag. Den tankegången är ny. Att generellt stöd kan hota yttrandefriheten i motsats till selektivt stöd är en princip som lanserats denna vår av Bertil Zachrisson men tidigare inte spelat någon viktig roll i vår politiska debatt. Herr Zachrisson blev snart på det klara med att denna ideologiska nyvinning borde beskrivas mer utförligt. Det skedde i en artikel i Dagens Nyheter den 18 mars: ”Om skönlitteraturen får ett generellt stöd finns det en risk att all svensk skönlitteratur mycket snart i praktiken blir beroende av statligt stöd för sin utgivning. En restriktivitet i ett trångt budgetläge kommer då lätt att tolkas som repressalier och hot mot yttrandefriheten. Faran skall visserligen inte överdrivas, men är det inte lika viktigt för litteraturen som för pressen att inte bli totalt beroende av statsstöd?” Tanken är intressant. Jag har tre frågetecken. 1. Att ”all svensk skönlitteratur” blir beroende av statligt stöd om detta stöd går till all svensk skönlitteratur är knappast riktigt. Det finns ju böcker som klarar sig förträffligt utan stöd i dag. De säljs bra och ger författare och förläggare hyggliga inkomster. Om ett generellt stöd skulle gå också till sådana böcker i enlighet med litteraturutredningens förslag innebär det endast att vinsten något ökar på denna bok vilket bl.a. gör det något lättare att ta förluster på andra böcker. Det är ju så förlagsvärlden har fungerat mycket länge. Men de framgångsrika böckerna blir inte ”beroende” av statligt stöd i någon rimlig mening. Skulle stödet dras in kommer de här böckerna ut i alla fall. 2. Vad menas med ”Trestriktivitet i ett trångt budgetläge”? Herr Zachrisson kanske menar att 4,8 milj.kr. som utskottet föreslår blir för dyrt om andra utgifter tränger sig på. Det är visserligen en obetydlig del av en budget på mellan 90 och 100 miljarder. Men antag att dessa anslag minskar — vad händer? Ja, troligen skär förlagen ner på de böcker som inte lönar sig, de som går med förlust. Effekten blir då ungefär densamma som när ett selektivt stöd skärs ner, under förutsättning att det selektiva stödet getts till böcker som inte går med stor vinst. Skillnaden är den att vill man begränsa ett generellt stöd som redan utgår måste det ske så att säga generellt, dvs. rikta sig mot hela branschen. Minskar man ett selektivt stöd kan man ta bort det för vissa kategorier, vissa typer av böcker med visst innehåll eller skrivna av vissa författare eller med en estetisk inriktning som för tillfället inte passar de makthavande. Sådana ”repressalier”, med herr Zachrissons ord, kan man vidta med ett selektivt system genom olika tilläggsbestämmelser eller genom att utse lämpliga personer i nämnden som delar ut stödet. Det går inte att genomföra med ett generellt system, där bidragen följer automatiskt verkande regler, utan att man helt upphäver detta generella system genom ett beslut i riksdagen. 3. Herr Zachrisson frågade: ”— —-— är det inte lika viktigt för litteraturen som för pressen att inte bli totalt beroende av statsstöd?” Det är en mycket bra fråga. Den ställs alltså av en ledamot av en regering som genom annonsskatten drar in massor av miljoner kronor från dagspressen och som sedan genom riktade subventioner lämnar tillbaka en del av de pengarna. Inför den konstruktionen har vi liberaler i flera år sagt: Annonsskatten i kombination med selektivt presstöd är orimlig — den gör en allt större del av pressen beroende av presstöd. Den synpunkten har då alltid mottagits med hån eller likgiltighet av herr Zachrissons parti. Nu ställer utbildningsministern själv just den frågan om litteraturen. Det är alltså en bra fråga. Allmänna åtgärder för att förbättra det ekonomiska klimatet för det tryckta ordet vore av värde bl.a. därför att det skulle göra litteraturen mindre beroende av statsstöd. I Norge har man tagit bort momsen på böcker, och i en reservation i litteraturutredningen har jag uttryckt sympatier på sikt för en sådan reform. Ett skäl är just att man därmed minskar behovet av annat litteraturstöd. Men en sådan generell lättnad för bokmarknaden skulle inte ge en tillräcklig stimulans för t.ex. kvalificerad svensk skönlitteratur utan måste kombineras med ett stödsystem av litteraturutredningens typ, som ju utgår från den norska stödköpsordningen. Det intressanta i det här sammanhanget är att herr Zachrisson i sitt letande efter argument för en snål, selektiv linje har hamnat i en ståndpunkt som han i andra sammanhang alltid beskärmar sig inför. Vi vet alla varför herr Zachrisson har hamnat där. Finansministern körde över utbildningsministern. Bertil Zachrisson lyckades inte få tillräckligt med pengar för sin kulturproposition. Han var tvungen att helt avskriva stödet till ny, svensk skönlitteratur. Det arbete som pågått i flera år i litteraturutredningen och som hade mottagits så positivt fördes åt sidan. Herr Sträng bestämde, och herr Zachrisson fick lyda. Sedan startade pressdebatten, framför allt genom ett antal utomordentliga artiklar i Sydsvenska Dagbladet. Oroad av den opinion, som ryktena från kanslihuset skapade, kastade man på propositionens korrekturstadium in en halv miljon kronor till den nya svenska skönlitteraturen. I efterhand skulle 50 böcker få selektiva bidrag. En halv miljon kronor är ungefär en tiondel av det belopp som litteraturutredningen föreslog för den kategorin. De här hastigt instoppade raderna var ett klumpigt försök att blidka kritikerna. T. o. m. utbildningsministerns egna partivänner övergav regeringens linje i utskottet. Ingen har i dagens debatt yrkat bifall till propositionen. Men det värsta är att finansministerns snålhet har utbildningsministern tvingats göra ideologi av. Eftersom man bara ansåg sig ha råd med 500 000 kr. till ny svensk skönlitteratur, kunde stödet inte bli generellt i någon som helst mening. Det blev en nämnd som skulle dela ut priser i efterhand. Och så trodde herr Zachrisson att han vär tvungen att förgylla den här konstruktionen. På det viset har utbildningsministern och hans partivänner kommit i en alltmer omöjlig situation. I propositionen säger herr Zachrisson att det är ”naturligt att ett statligt litteraturstöd utformas så att bidragsbehovet kan prövas i det enskilda fallet och så att stödet kan begränsas till den utgivning man vill främja”. Vid den tidpunkten ville man främja utgivningen av 50 svenska skönlitterära böcker, främst debutanter. Nu säger utskottets socialdemokrater och kommunisten att de delar ”den allmänna syn på det statliga litteraturstödet som kommer till uttryck i propositionen och konstaterar att de konkreta förslag som regeringen lagt fram väsentligen uppfyller de krav som det från principiella utgångspunkter finns anledning att ställa”. Men efter denna bugning mot kanslihuset tar man helt avstånd från propositionen och ansluter sig i stället till en skiss som Sveriges författarförbund har lagt fram. En av utbildningsministerns ledsamma utgångspunkter bevarar emellertid också reservanterna: man vill ha ett selektivt stöd som fördelas genom en central nämnd. Man försöker däremot tona ner skillnaden mellan generellt och selektivt stöd medan utbildningsministern sökt markera just denna skillnad. Reservanterna säger: ”Även den generella stödform som litteraturutredningen föreslagit bygger ytterst på urval. För att en bok skall få stöd fordras att ett visst antal exemplar av boken inköpts av ett visst antal bibliotek. I regel fattas inköpsbesluten av enskilda bibliotekarier.” Här missar man poängen med ett stöd som bygger på automatiskt verkande regler. Anknyter man en stödköpsordning till bibliotekens inköp av böcker, så decentraliserar man makten över litteraturstödet. Herr Zachrisson säger att stödet då bestäms så ”anonymt” vilket tydligen skulle vara något fult. Det är på sätt och vis riktigt att denna ordning kommer att präglas av en anonymitet. Det blir ett stort antal litteraturkunniga personer, spridda över landet, som i praktiken kommer att besluta över vilka böcker som skall ingå i stödköpsordningen. De kommer inte att i någon rimlig mening vara likriktade, kan inte utsättas för centrala påtryckningar, kommer inte att utgöra del av någon sorts kulturpolitisk elit i kanslihusets närhet. De behöver inte fatta något samfällt beslut. Gränsen för bibliotekens inköp är också satt så pass lågt att man knappast behöver riskera att någon värdefull eller kontroversiell litteratur faller utanför stödet. Det undersökte vi noga i litteraturutredningen. Vi visade att debutanter på prosa, lyriker osv. kommer i åtnjutande av detta stöd, i motsats till vad utbildningsministern har påstått i den här debatten. Nu säger herr Zachrisson i dag i en formulering, som också fru Frenkel reagerade mot: men det här kommer ju att leda till att bibliotekarierna utsätts för påtryckningar, på samma sätt som personer på vissa andra håll är utsatta för från läkemedelsföretagen. Alltså: bibliotekarierna i olika delar av landet skulle bli manipulerade av — får jag anta — Bonniers, Norstedts osv. Och sedan skulle de strunta i de mindre förlagen. Det måste vara herr Zachrissons tanke - om han har någon tanke på denna punkt, vilket inte är helt klart. Påståendet att de stora förlagen genom en kampanj av det här slaget mot bibliotekarierna skulle kunna manipulera dem och få dem att utestänga böcker från de små förlagen är en förolämpning mot bibliotekarierna. Jag tror att vi alla i litteraturutredningen med skärpa skulle ha tagit avstånd från en sådan tanke. Georg Andersson säger att i stort sett allt här i världen är ett urval. Herr Hermansson menar att det är ett kommersiellt urval. Men då har de båda två missat poängen, Ty frågan är: är det en maktgrupp i samhället eller är det många människor, oberoende av varandra, som gör det här urvalet? Är det ett centralt urval på en plats, eller är det ett decentraliserat urval på många platser? Vi har många förlag i det här landet. Jag vet att herr Hermansson tycker att det är fel; han vill att det skall vara ert statligt förlag. Blir man refuserad på ett förlag kan man i dag gå till ett annat och bli antagen där. Det har många författare varit med om. Det finns massor av bibliotek här i landet som handlar oberoende av varandra. De kommer att bestämma, enligt vår modell, vilka som skall ingå i stödköpsordningen. Med en stödköpsordning, som lägger ett slags bottentrygghet för varje ny svensk skönlitterär bok, minskar man ju också de kommersiella krafternas intressen — och vi gör det mer än reservanterna, med 4,8 miljoner mot 3,3 miljoner. Med ett centralt urval finns alltså risken för ”ett otillbörligt undertryckande av det fria ordet”, som herr Hermansson i dag talade om men aldrig i sitt politiska liv begripit innebörden av. Det är just det här som är den viktiga skillnaden mellan generellt och selektivt stöd. Med generellt stöd i meningen stöd enligt automatiskt verkande regler finns inte risken för ”otillbörlig styrning” , finns inte risken för ”censur” . Med selektivt stöd finns alltid risken, särskilt i mera kritiska lägen, att det oppositionella diskrimineras, att det politiskt eller estetiskt avvikande bekämpas, att det blir en anpassning till den centrala nämndens värderingar. Jag är på det klara med, att vi redan har selektiva stödformer på flera områden och att vi får ännu fler efter dagens beslut. När det t.ex. gäller filmen är det svårt att finna automatiskt verkande regler; likaså när det handlar om nytryck av klassiker i vår litteratur. Men det viktiga är att på de områden där man kan finna sådana automatiskt verkande regler skall man använda sin upptäckt. Klyftan här i debatten går mellan dem som principiellt föredrar ett generellt stöd, där sådant är möjligt, och dem som principiellt avvisar ett generellt stöd, där sådant är möjligt. Här handlar det om en rörelseriktning för kulturpolitiken. Utbildningsministern och reservanterna talar sig alltså varma för ett ”urvalsförfarande”, när det gäller stödet till ny svensk skönlitteratur. Tänk om de nyttjade samma tanke för de svenska tidningarna! Tänk om de sade så här: här finns det visserligen regler som är automatiskt verkande. Men de kan lätt leda till att tidningar som inte behöver stöd ändå får det och till att tidningar som behöver mera stöd inte får tillräckligt med pengar. Därför borde dagens produktionsstöd till pressen ersättas av ett ”urvalsförfarande” med en central nämnd, med erfarna, kunniga personer, som granskade tidningarnas kvalitet och ekonomiska behov. Då skulle alla inse att tryckfriheten var i fara. Ett sådant stöd har ingen här i kammaren krävt för pressen. Men när det gäller böcker är det för halva kammaren självklart att så skall man ha det. Åter gör man helt onödiga skillnader mellan olika delar av det tryckta ordet. Och de som resonerar på diametralt motsatt sätt i ganska likartade lägen avslöjar bara en sak: de saknar genomtänkta principer när de diskuterar stöd åt kultur och massmedier. Bertil Zachrisson är principlöshetens främste talesman. För åtta månader sedan var han anhängare av generellt stöd enligt automatiskt verkande regler till ny svensk skönlitteratur. För två månader sedan ville han knappt ha något stöd alls till ny svensk skönlitteratur; de pengar som ändå utgick skulle vara extremt selektiva. I dag vill han åter ge ett betydande stöd, men enligt en selektiv modell. Så kan man kasta mellan åsikterna, om man är beredd att byta princip som man byter skjorta. För den svenska litteraturens skull hoppas jag att en sådan hållningslöshet inte kommer att prägla vår kulturpolitik i framtiden.

Herr talman! Urval är alltid en grannlaga fråga, det håller jag med herr Ahlmark om. Det är en åsikt som jag har hävdat vid ett flertal tillfällen, och den står jag gärna för också i dag. Men det oaktat är vi ju tvingade — precis som herr Ahlmark mycket riktigt konstaterade — att på en rad kulturområden ha en ordning för att göra urval så att man når kulturpolitiskt önskvärda effekter. Låt mig ta ett enda exempel. Tidskriftsstödet fördelades ursprungligen av en tidskriftsnämnd, och nu har den uppgiften övergått till nämnden för litteratur i statens kulturråd — f.ö. en nämnd som kommer att bli ansvarig för fördelningen av litteraturstödet om reservanternas linje skulle vinna. Där har man under mycket uppskattad enighet i flera år delat ut ett ganska begränsat stöd till tidskrifter — med mycket stor omsorg och mycket stor grann lagenhet. Ingen har känt sig hotad av det, såvitt jag förstår. Tvärtom har mångsidigheten i detta urval prisats. Jag tror att det är viktigt att man följer just den öppenhet och grannlagenhet som den här nämnden har visat i sitt sätt att agera när det gäller tidskriftsstödet. Den har skaffat sig stor respekt för omdöme och oväld. Men som herr Ahlmark vet finns det i denna nämnd inbyggt vissa garantier mot ett — skall vi säga — majoritetstryck. Sådana garantier är ju på sätt och vis vad herr Ahlmark och andra då och då gör sig till talesmän för. Det finns en möjlighet att en minoritet kan väcka förslag i denna nämnd om stöd till tidskrifter, om majoriteten skulle vara emot.

Det tycker jag kan vara rimligt. Man kan t.o.m. tänka sig att kräva enhällighet för att en bok skall avvisas av en sådan här nämnd. Men det intressanta i diskussionen nu är att i litteraturutredningens hårt kritiserade förslag om det generella stödet är ju sitsen den att det egentligen inte är ett generellt stöd. Om man kan hitta former för generellt stöd som har avsedda kulturpolitiska effekter, så har de ett värde — det medges. Men det som ni föreslår är ju inte ett generellt stöd, det är ett selektivt stöd, fastän på ett helt annat sätt. Jag vidhåller att det är ett selektivt stöd i en anonym form. Det är fråga om en grupp bibliotekarier och ett antal anonyma lektörer i förlagen som man inte har någon möjlighet att ta upp debatt med. Det råder väl inget tvivel om att betydande marknadsintressen i dag styr vad det är för typ av böcker man väljer ut. Dessutom är det faktiskt så att de regler, som ni har föreslagit för hur automatiken skall se ut, slår egendomligt snett. Får jag ta ett exempel. Där finns ett krav på att 24 bibliotek sammanlagt skall ha köpt minst 40 böcker. Herr Ahlmark vet att just detta förslag utsattes för en mördande kritik i remisserna. Ändå har de borgerliga stannat för att lägga in den här spärregeln i sitt förslag — med ett visst undantag för den exklusiva litteraturen. Men förklara för mig, herr Ahlmark, vad som skulle hända med det här systemet om 23 bibliotek råkar inköpa 100 exemplar av en bok eller om 39 råkar inköpa 39 exemplar av en bok. Hur vill herr Ahlmark gå in och korrigera en sådan sak? På vilket sätt skall det tas upp? Det är naturligtvis så att det system som herr Ahlmark och den borgerliga majoriteten föreslår till sina effekter är selektivt, fastän på ett fullständigt slumpartat sätt. Förslaget har med rätta kritiserats. Det försöker ni dölja, men jag upprepar att förslaget i remissinstanserna har fått en utomordentligt hård kritik. Författarförbundet har påvisat att det finns en påtaglig risk för att just udda författare och poeter, som det är särskilt viktigt att lyfta in i en sådan här stödform, enligt ert förslag trillar ut. Sedan må herr Ahlmark tala om frihet och använda alla vackra honnörsord — det går att koppla många honnörsord till det här. Jag har inget emot att de används, för världen är ond — det håller jag gärna med om -— och vi behöver upprepa principdiskussioner om yttrandefrihet och annat många gånger. Vi har inga motsatta meningar om vikten av att med olika samhällsinsatser garantera yttrandefriheten. Jag vill emellertid erinra herr Ahlmark om att ert liberala slumpsystem = för ett sådant är det — betyder att ni öppnar, precis som jag sade till herr Mattsson i Lane-Herrestad tidigare, dörrarna för skräplitteratur, men ni stänger på sätt och vis möjligheterna för mer udda litteratur. Dessutom har ni ju kopplat detta —- och någon röstförklaring där har vi ännu inte fått från herr Ahlmark — med ett direkt hot mot barnlitteraturen. Är herr Ahlmark också beredd att följa utskottsmajoriteten på denna punkt, där man går emot litteraturutredningen, emot en enig remisskritik, emot barnoch ungdomsorganisationer, emot Författarförbundet och brandskattar barnlitteraturen för att på det viset skrapa ihop pengar till storförlagen.

Herr talman! Det var bra det här; nu har vi kommit in direkt i kärnan av diskussionen, utan den demagogi som tidigare präglade herr Zachrissons anföranden om ”högerlinje” och sådant. Herr Zachrisson säger att med automatiskt verkande regler kan man inte ”diskutera” vilka som skall få ett stöd. Det finns ingen särskild central grupp som man kan gå och prata med. Nej, det är just det som är finessen med litteraturutredningens och utskottsmajoritetens förslag. Biblioteken sammantagna är ju väldigt många. Om bara 24 av dem köper 40 exemplar sammanlagt kommer den boken med i stödköpsordningen. Är det färre bibliotek och färre exemplar kommer den inte med. Det är det självklara svaret på frågan. Då blir det alltså inte något samfällt beslut. Det blir inte möjligt med någon likriktning från centralt håll. Det kommer inte att vara en liten elit i kanslihusets närhet som beslutar. Det blir decentraliserat över landet. Och systemet är så uppbyggt att debutanter, att svåra prosaförfattare — svåra i meningen mindre tillgängliga för en stor publik — och lyriker skall komma med. Herr Zachrisson säger att det här är ett ”liberalt slumpsystem”. Ja, det är ett liberalt system; det är riktigt. Systemet är liberalt därför att det omöjliggör den här centrala likriktningen, som är kärnan i det selektiva systemet. På det viset är det system vi förordar alltså liberalt. Och det kan naturligtvis sägas vara slumpartat i den meningen att man inte i förväg kan veta exakt om en viss bok kommer med eller inte, ifall någon av de här skräpböckerna som herr Zachrisson talar om hamnar innanför ramen. Det finns naturligtvis en risk att en del skräplitteratur, som nu börjat inköpas av biblioteken, kommer med. Jag är helt på det klara med den risken. Men den nackdelen får man ta för att få ett system som inte inbjuder till och medger likriktning. Då får man stödja några böcker som man egentligen inte skulle vilja ge stöd. Det är den avvägning man får göra för att värna just demokratin, som herr Zachrisson i andra sammanhang använder så många sköna ord om. Ni har ju själv, herr Zachrisson, varit inne på denna linje tidigare. Ni höll för åtta månader sedan ett tal, i vilket ni sade att selektivt stöd inbjuder till otillbörlig styrning och i sista hand censur. När vi lämnade över betänkandet och diskuterade det en månad senare sade herr Zachrisson inte ett ord av kritik mot utredningen. Först nu har han tänkt om. Och allt det som tidigare var så bra hade nu blivit ett ”liberalt slumpsystem”, ”en högerlinje” etc. Kan ni inte nu, herr utbildningsminister, äntligen erkänna att det är detta trista politiska faktum att ni har blivit överkörd av finansministern och inte fått pengar för er kulturproposition som gjort att ni tvingats göra en ideologisk helomvändning?
Herr talman! Jag vill först bestämt avvisa kritiken att kulturrådet och dess nämnder är något slags elit i kanslihusets närhet. Kulturrådet är utomordentligt allsidigt sammansatt. Det består av människor från hela landet representerande en rad folkrörelser och kulturarbetargrupper. Det är ett mycket mångsidigt spektrum av intressen som där är representerat. Jag skall inte uttala mig om bibliotekarierna som en elitgrupp. Det vore felaktigt. Men de är naturligtvis en ensidig yrkesgrupp, som på det här sättet får en möjlighet att bestämma en inriktning av utgivningen. Jag tycker det finns all anledning att diskutera det demokratiska medborgarinflytandet i den typen av urval — för även det som herr Ahlmark talar för är ju nämligen ett urval. Det är också hederligt av herr Ahlmark att erkänna, att ni öppnar vägen för skräplitteraturen. Och med den tendens som finns i förlagen i dag att låta sig frestas till den typen av marknad är naturligtvis riskerna i det hänseendet stora. Sedan vore det mycket intressant, herr Ahlmark, att få en litet bättre inblick i hur det känns för herr Ahlmark att stå här och tala emot ett förslag och en ordning för litteraturstödet som Författarförbundet och de små förlagen har sagt ja till. Jag har inte tagit upp den diskussionen tidigare med herr Ahlmark, men det är inget tvivel om att de små förlagen och alla därifrån som har yttrat sig i den senaste tidens debatt är eniga om att det borgerliga förslag som nu lagts fram utgör ett hot mot dem, medan reservanternas förslag är ett sätt att lyfta fram de små förlagen. Det måste väl ändå kännas egendomligt att gå emot ett sådant förslag. Slutligen, herr Ahlmark, upprepar jag min fråga: Hur känns det att lägga fram ett litteraturförslag som ert, som så uppenbart går emot ett väsentligt kulturpolitiskt intresse, nämligen det att förstärka barnlitte raturens ställning och barnoch ungdomsorganisationernas möjligheter att vidta läsfrämjande åtgärder? Är det verkligen en kulturpolitik som ni vill stå för?

Herr talman! Reservanterna begär alltså nu 800 000 kr. mer till barnlitteraturen. Utskottets majoritet begär till hösten ett kompletterande förslag till generellt verkande stödköpsordning för barnlitteraturen. Jag kan inte tänka mig ett generellt system som kommer att kosta mindre än 800 000 kr. Det kommer att kosta betydligt mer än miljonen. Utskottsmajoriteten ger alltså mer till barnlitteraturen än vad reservanterna gör. Så gick det hål på den propagandaballongen! Kulturrådet är så mångsidigt, sade herr Zachrisson. Samtidigt sade han att systemet med bibliotekarierna blev väldigt ensidigt. Det är fantastiskt. En liten central nämnd på ungefär tio personer, utsedda av regeringen, är variation och mångsidighet, medan hundratals bibliotekarier över hela landet blir ensidiga. Fattar herr Zachrisson den ideologiska innebörden av vad han säger? Han menar att egentligen är allt vad decentraliserade maktfunktioner heter något betänkligt, för att de är ganska likartade ute i landet. Men däremot människorna i en liten grupp i regeringens omedelbara närhet — ideologiskt mycket närstående regeringen som de flesta i kulturrådet är — blir mångsidiga! Där har herr Zachrisson avslöjat den centraliseringsfilosofi som är kärnan i det se lektiva systemet. Så konstaterar herr Zachrisson att vårt system ”öppnar vägen för skräp litteraturen”. Citera mig rätt, herr Zachrisson! Jag säger att vissa skräpböcker kan komma med om man använder det system vi föreslår. Det är en nackdel man får ta för att få ett förhandsstöd av det slag litteraturutredningen föreslagit och slippa riskerna för likriktning. Men den överväldigande delen av stödet kommer att gå till den kvalificerade litteraturen, till de kvalificerade förlagen. Det visas tydligt av alla beräkningar. Därför är det ren demagogi att säga att man med detta system öppnar vägen för skräplitteraturen. Tvärtom! Man ger ett stöd till de förlag och de författare som i konkurrensens namn bekämpar just skräplitteraturen. Hur känns det att stå här och tala emot småförlagen, frågar utbildningsministern. Ja, ställ den frågan till Sune Stigsjöö, som varit chef för Författarförlaget och som nu är chef för Zindermans; småförlag i ordets rimliga mening. Jag citerar honom ännu en gång: ”Jurysystemet är som litterär poängbedömning i de flesta sammanhang något djupt olustigt och självklart förkastligt som bas för kulturpolitiska åtgärder. Än värre är att i det lotteriet —-—-—- skulle de kapitalstarka förlagen, som har råd att investera rejält och eventuellt dra nitar, i det långa loppet hämta hem mestparten av stödpengarna — de små skulle stå där utan sked i guldregnet.” Det är chefen för ett litet förlag som säger detta om herr Zachrissons linje.
Herr talman! Ja, herr Ahlmark, en decentralisering av en beslutsprocess är utomordentligt viktig, om man samtidigt kan ha en ordentlig demokratisk insyn i den. Det är just bristen på sådan insyn som är det betänkliga när man på det här viset låser fast selektionen till en grupp som är anonym. Den är egentligen ännu mer anonym än herr Ahlmark vill göra gällande när han talar om de hundra bibliotekarierna. Herr Ahlmark vet lika väl som jag att dessa hundra bibliotekarier är utomordentligt beroende av den lektörsservice som Bibliotekstjänst består dem med. Varje bok läses i allmänhet bara av en eller två sådana lektörer, och deras rapporter, som går ut till biblioteken, är i hög grad avgörande för bibliotekens inköp. Detta vet herr Ahlmark lika väl som jag. Det nya är — det sade jag tidigare och jag upprepar det; jag tycker det är viktigt från principiell synpunkt — att bibliotekarierna i detta sammanhang får en dubbel funktion. Jag vill inte på något sätt anklaga dem för det — det är inte alls min tanke —- men denna dubbla funktion är från vissa synpunkter betänklig. Dels får de ett inflytande över utbildningspolitiken, dels skall de förverkliga en lokal inköpspolitik. Det är att lägga en oerhört stark koncentration av makten på en enda yrkesgrupp, och det är betänkligt när det gäller någonting så väsentligt som att bestämma vad det är för litteratur vi skall ha i landet. Herr Ahlmark försöker smyga undan frågan om det angrepp de borgerliga gör på barnkulturen och barnlitteraturen. Det är tydligen inte alls besvärande för herr Ahlmark att gå ifrån sin egen ståndpunkt i litteraturutredningen på den här punkten. Han ställer villigt upp på denna nya linje, som bär moderaternas märke — det är ingen tvekan om det. Här är ni ute — det är utan gensaga på det sättet — för att skada ett av de viktigaste instrument vi har i det kulturpolitiska arbetet just nu, nämligen stödet till läsfrämjande insatser bland barn och ungdom.

Herr talman! I detta långt framskridna skede av debatten kring kulturutskottets betänkande har troligen det mesta som finns att säga redan sagts. För att undvika risken för upprepningar tänker jag därför inskränka mig till att enbart något kommentera och kortfattat motivera reservationerna 15, 21 och 28, där vi socialdemokrater i utskottet står som undertecknare, under 15 och 28 tillsammans med vpk-ledamoten. Låt mig börja med den sist nämnda reservationen. Regeringen föreslår att myntkabinettet i fortsättningen skall få namnet mynthistoriska museet. Det förslaget har gett upphov till två motioner, i vilka föreslås att nuvarande namn även skall gälla i fortsättningen. Det är tydligt att motionärerna uppfattat namnbytesförslaget enbart som någon form av klåfingrighet från regeringens sida, vilket naturligtvis är helt felaktigt. Motivet är i stället den omorganisation som förestår. F.n. utgör myntkabinettet en avdelning inom statens historiska museum, men efter den omorganisation som föreslås i propositionen kommer myntkabinettet att i framtiden utgöra en helt självständig institution inom den nya myndigheten riksantikvarieämbetet och statens historiska museer. Det måste då ses som något helt naturligt att personalen vid berörda museum vill ge detta ett namn som för en bred allmänhet klargör vad man där sysslar med och vad man har att visa upp, och det är också vad som har hänt. När innebörden av den nya organisationen blev helt klarlagd framfördes till departementet önskemål om ett mer tidsenligt namn, ett namn som skulle kunna nå ut också utanför en mer begränsad grupp. Myntkabinettet är den gängse beteckningen på en större systematiskt ordnad myntoch medaljsamling. Namnet är väl inarbetat i de initierade fackkretsarna av forskare, myntsamlare och mynthandlare. Det är emellertid ett helt otillfredsställande namn på ett museum som har till uppgift att bl.a. belysa penningväsendets historia och den därmed förknippade ekonomiska och sociala utvecklingen. För ett självständigt museum som i enlighet med den riktlinje för museipolitiken, som vi här i riksdagen har antagit, skall bedriva utställningsverksamhet och annan utåtriktad verksamhet med sikte på en bred allmänhet krävs ett kort, slagkraftigt och innehållsmässigt korrekt namn. Vi reservanter anser att namnet mynthistoriska museet väl uppfyller de uppställda kraven. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen 28. ? Jag vill därefter säga några ord om det av utskottsmajoriteten föreslagna stödet till Sveriges Konstföreningars riksförbund. Förslaget bygger på en vpk-motion med fru Ryding som första namn, i vilken hemställs att ett belopp på 375 000 kr. anvisas under ett nytt förslagsanslag för riksförbundets centrala verksamhet. Såsom framgått av propositionen kommer regeringen redan våren 1976 att framlägga ett förslag som bygger på de riktlinjer som MUS 65 har angett. Självfallet kommer också då att tas upp frågan om på vilket sätt intresset för bildkonsten skall kunna breddas och framför allt nå ut till nya grupper. Det är en fråga som för oss reservanter är av allra största betydelse.

Vi tror nämligen att en alltför stor splittring av de centrala resurserna inte tjänar saken. Därför anser vi att det finns anledning att avvakta den aviserade översynen och propositionen. Jag yrkar bifall till reservationen 21. Slutligen bidraget till folkbiblioteken. Här har vi socialdemokrater till sammans med fru Ryding reserverat oss till förmån för det belopp som föreslås i propositionen. Eftersom satsningarna på folkbiblioteken redan har berörts av flera talare i debatten kan jag nöja mig — och kanske framför allt glädja kammaren —- med att enbart hänvisa till motiveringen i reservationen 15, som jag yrkar bifall till. Slutligen, herr talman, vill jag också yrka bifall till följdreservationerna 23 och 24.
Herr talman! Namnfrågor kan vara besvärliga att lösa, och det gäller också namnet på kungl. myntkabinettet. Kabinettet har inte fått några nya arbetsuppgifter. Hittills har det sorterat under statens historiska museum. Till detta myntkabinett är knuten en vetenskap som många i stora delar av världen har intresse av. Namnet är därför inarbetat i den vetenskapliga världen, och det måste vara ett starkt skäl för att bevara namnet. Jag tror inte att det skulle vara till nytta för någon om vi ändrade det. Man kan lätt få förväxlingar om vi ändrar namnet. Vi har ju andra myntsamlingar i vårt land där det också talas om kabinett. Vi har sådana både i Stockholm och Uppsala, för att ta ett par exempel. Därför har vi ansett att kungl. myntkabinettet kan få behålla sitt namn. Fru Ryding har tidigare talat om Sveriges Konstföreningars riksförbund, och jag skall inte gå närmare in på det - det medger för resten inte tiden. Jag tackar herr Green för hans erkännsamma ord om konstföreningarna ute i landet. Biblioteken vet vi har en väldigt stor betydelse för läsfrämjandet. De skaffar böcker som sedan kan läsas av den stora allmänheten. Därför har vi också föreslagit ett betydligt större belopp till biblioteken än reservanterna föreslår, och det anser vi att vi har gjort på mycket goda grunder.
Herr talman! Det bör noteras att det namn på myntsamlingarna som majoriteten i utskottet nu vill behålla inte har gällt efter 1957. Det väsentliga tycker jag är — det bör ha framgått av mitt tidigare anförande — att museet får ett namn som gör att en bred allmänhet hittar dit så att det verkligen kan fungera som alla andra museer. Därför finns det skäl att hålla fast vid vårt förslag, inte minst med tanke på att det också är ett krav från stora delar av personalen på myntkabinettet.
Herr talman! Namnet kungl. myntkabinettet, möjligen förstärkt med en underrubrik, är till fyllest för att människorna skall ha klart för sig vad det är fråga om. Det är ett känt och inarbetat namn. Om vi nu ändrar det kan förväxlingar inträffa. Det är t.ex. lätt för utlänningar att komma fel när de skall besöka myntkabinettet i Stockholm, som vi har vant oss vid heter kungl. myntkabinettet. Herr Green säger att det namnet inte har gällt sedan 1957. Det ursprungliga namnet var emellertid kungl. myntkabinettet, och det är det namnet som vi tycker att det skall ha.

Herr talman! ”Skall vi sluta filma, Olof Palme?” var titeln på en bok som gavs ut för några år sedan. Man kanske kan travestera detta i dag och fråga: Skall vi sluta filma, Bertil Zachrisson? Den svenska filmproduktionen befinner sig nämligen i en sådan situation att man kan fråga sig om det går att fortsätta med någon nämnvärd filmproduktion i Sverige. Det kan synas onödigt, men man kanske först skall fråga: Varför görs film egentligen? Jo, därför att den har kulturellt värde och för att folk vill se den. Då kommer man fram till att det kvittar vem som producerar filmen. Det är inte meningen att staten skall bestämma filmrepertoaren —- inte heller filmarbetarna, som fru Ryding var inne på och inte kommersiella intressen, utan svenska folket skall bestämma vilken film vi skall ha. Jag har stort förtroende för svenska folket. När man ser på besöksfrekvensen, finner man nämligen att många människor visserligen väljer att gå på dåliga filmer men att man också väljer att gå på mycket bra filmer, som har de största besökssiffrorna. Vi kommer aldrig ifrån att hur vi än producerar film, produceras den för att människor skall se den. Vill ingen se den, kan man lika bra låta bli att producera den, för då kostar det bara pengar. Den svenska filmpolitiken har inte diskuterats i riksdagen på mycket länge. I juli 1968 tillsattes filmutredningen, som avlämnade sitt första betänkande i december 1970, alltså för snart fem år sedan. Utredningens slutbetänkande avlämnades den 31 december 1973, vilket är ganska länge sedan det också. Sedan dess har det praktiskt taget inte hänt någonting på filmens område från statens sida mer än att statsanslag på ett i förhållande till filminspelningskostnaderna ganska ringa belopp har beviljats. Nu när kulturpropositionen skulle komma, hade man väntat sig att någonting skulle göras också för filmen. Man finner emellertid att rätt små pålappningar har gjorts i olika avseenden. Något samlat grepp har inte förekommit. Utbildningsministern sade att vi skall hålla samman de olika sakerna beträffande filmen. Jag tycker det är tvärtom. Det finns knappast något mer splittrat och oredigt än den svenska filmpolitiken just nu. Läget kännetecknas också av en stor osäkerhet för i branschen verksamma filmarbetare och andra. Den svenska filmproduktionen har ärorika traditioner och har tidigare även haft relativt goda ekonomiska resurser. Men i och med ljudfilmen fick vi med vårt relativt begränsade språkområde svårigheter. Det gick dock tämligen bra ända fram till televisionens genombrott. Då började de stora besvärligheterna för svensk filmproduktion. Jag vill erinra om att i förhållande till 1962 uppvisade spelåret 1972/73 en minskning av publikunderlaget med ca 50 96 — nästan hälften av publiken försvann. Då har jag bara räknat på tio år. På längre sikt har mer än 50 96 gått bort. Filmproduktionen kämpar nu med oerhörda svårigheter. Man kan därför fråga om vi skall ha en svensk filmproduktion. Ja, den frågan besvaras delvis genom svenska folkets eget val. Under mer normala förhållanden visar det sig, trots ett mycket stort utbud av utländska filmer, att 25 926 av biopubliken går på svensk film. Detsamma gäller televisionen. Vid undersökningar som där gjorts har det visat sig att även en gammal svensk film, som inte anses vara av högre kvalitet, drar oerhört stora tittarsiffror, vilket visar att man vill ha svensk film. För att bevara svensk särart och kultur är det klart att vi bör ha en filmproduktion. Det står också i propositionen vissa berömmande ord om filmen: ”Filmen är en konstart med samma bredd och förankring som litteraturen. Biografbesök är för många en av de vanligaste kulturaktiviteterna utanför hemmet. Genom televisionen blir filmen ett vanligt inslag också i vardagsmiljön. Filmen når många, fängslar många och påverkar många. Därför är det viktigt att möjligheten att använda filmen som uttrycksmedel kan utvecklas och utvidgas.” Det är alldeles utmärkt, men varför gör man inte mera för filmen i så fall? Under lång tid såg man filmen endast som en skattekälla — skatt på upp till 39 96! Så småningom insåg man dock att det finns ett konstnärligt egenvärde hos filmen och att den är en kulturtillgång. Jag vill säga att teatern har sin särart och sitt mycket stora konstnärliga värde och att den inte kan ersättas med film eller något annat. Det är glädjande att teatern kan hävda sig fortfarande. Men filmen är också en konstart och skiljer sig från teatern. Filmen kan gå utanför scenen, den har helt andra möjligheter att expandera bildmässigt, och den har sina fotografiska möjligheter. Därför skall man inte betrakta filmen som filmad teater. 1951 motionerade centern om stöd åt konstnärlig svensk filmproduktion. Motionen blev avslagen, men tanken vann alltmera gehör. Numera erkänns allmänt att vi skall försöka uppmuntra konstnärlig svensk filmproduktion. 1956 kom en utredning med ett betydelsefullt förslag. Man skulle ta in pengar från biograferna och använda dem för svensk filmproduktion. Förslaget genomfördes 1963 men det kom som sagt redan 1956. Vi motionerade något år senare om inrättande av en filmoch teaterakademi. Även den motionen avslogs. Sedan kom Filminstitutet med ungefär samma uppgifter, så även det förslaget blev genomfört fastän om motionen avslogs. Filminstitutet är emellertid en märklig organisation. Jag tror att många som talat i debatten i dag inte vet riktigt hur institutet är organiserat. Filminstitutet är en stiftelse, och man kan undra vem som äger den. Vem som bestämmer behöver vi inte undra över. Stiftelsen tar in 17 milj.kr. från biografägarna, men biografägarna som betalar in pengarna har egentligen ingenting att säga till om i Film institutets styrelse som utses helt av regeringen. Det har inrättats ett förtroenderåd för kontakt med en del organisationer, men det rådet utses av styrelsen, och det finns inget som helst parlamentariskt inslag i detta. Det är också litet underligt med institutets verksamhet. Man restaurerar gammal film, och därvidlag gör man ett utmärkt arbete, men den verksamheten har ju museal karaktär, och kostnaden för sådant brukar bestås av staten. Man har ett fint bibliotek, men biblioteksverksamhet brukar staten vanligen stå för. Institutets lokaler för dessa ändamål är stora och mycket omfattande, vilket man också kan ifrågasätta om biografägarna skall betala. Institutet har vidare bedrivit undervisning — en professur i filmkunskap har funnits — men det är också en statlig uppgift, och den skall nu övertas av staten. Biograferna, som kämpar med stora svårigheter, skjuter alltså ihop pengar för ändamål som de egentligen inte skulle bekosta. Så behandlas filmen i det fallet. Det finns således ingen fast organisation för filmen, och det sätt på vilket man arbetar är behäftat med mycket stora brister. Tillsammans med nio andra centerpartister har jag föreslagit i en motion att det skulle inrättas ett filmråd med uppgift att leda hela filmverksamheten. Utskottet anser sig emellertid kunna utgå ifrån ”att frågan om det administrativa ansvaret för filmfrågorna kommer att tas upp senast i samband med överväganden om vad som skall ske på området efter det att filmavtalet löpt ut”. Ja, herr utbildningsminister och damer och herrar utskottsledamöter, tålmodiga är vi i denna kammare, men att vänta i åtta år innan man tar itu med administrationen på filmområdet vittnar inte om stora anspråk på att något skall göras för svensk filmproduktion. Åtta år till av oreda och oordning på området skall vi alltså utstå, sedan kan man tänka sig att börja klara ut filmens problem. Vad har staten gjort för svensk filmproduktion? Det är sannerligen inte mycket. Återigen uppkommer frågan: Skall vi sluta filma, Olof Palme —- eller Bertil Zachrisson? Det finns ett statsbidrag på 3,4 milj.kr. till filmproduktionen, men det skall tas bort nu. De stackars filmproducenterna som med nöd och näppe kan existera skall inte längre få det bidraget heller. Utskottet säger att den nya fondbildningen innebär ett ökat stöd till svensk film. Ja, vad är det för någonting? Det är 10 milj. till statlig filmproduktion; 5 till Sveriges Radio och 5 till Filminstitutet. Det är klart att den som vill ha en statlig filmproduktion gillar det här. Men inte kan jag fatta att statlig filmproduktion ger ett rikare kulturutbud. Observera dessutom att det är precis motsatsen till vad utskottet skriver, dvs. i stället för att främja svensk filmproduktion blir det tvärtom. Sveriges Radio-TV är den värsta konkurrenten som filmproducenterna har och dit ger man 10 milj. mer, för att TV skall konkurrera ännu värre med den fria filmproduktionen; fullkomligt upp och ner. Man skall inte vidga möjligheterna utan göra dem ännu mindre för filmproduktionen att existera. Observera att det inte är de stora filmerna man skapat på Svenska filminstitutet. De filmer som vunnit världsrykte har skapats på helt annat sätt. Herr Leander säger att detta är en av de största förmånerna. Javisst, om man vill ha statlig filmproduktion. Men vi kommer tillbaka till samma sak igen. Det är svenska folket som avgör vad man vill se. Vill man inte se den film som är statligt producerad, så ser man den inte heller. I ett land med totalitärt styrelseskick, där man förbjuder allting annat, kan man tvinga människorna att titta på statligt producerad film, annars kan man inte göra det. Svenska folket väljer vilken film det vill se. Det är på alla sätt önskvärt att visa kvalitetsfilm. Men vad har man gjort i det fallet? Jo, man har gett den uppgiften åt en organisation, som har gjort ett bra arbete — ingen skall komma och säga att jag klandrar Folkets Husorganisationen för dess arbete, det är ett bra arbete — men det är en enda organisation och vart når man genom den? Jo, man når 78 orter i hela Sverige. Sedan har man gett ett anslag därutöver. Det står mycket litet preciserat vad det skall gå till. Men det är ytterst litet man gett till detta. Var finns det lokala inflytandet i fråga om kvalitetsfilmen? Det är lika dåligt där, det finns inget grepp om filmen. Visningsgarantisystemet som finns i en av reservationerna är ett alldeles utmärkt system. Då kan stadsbiblioteket, folkhögskolan och vem som helst visa film och få ersättning om det går med förlust. Det är det enda alternativ som finns - majoritetsförslaget i filmutredningen är redan passerat så det kan man egentligen inte diskutera något vidare om. Herr talman! Jag finner således att det är ytterst litet gjort för svensk filmproduktion. Skall det bli någon svensk filmproduktion, som verkligen har konstnärligt värde och som kan hävda sig på en världsmarknad och där bevisa att den är uppskattad, måste helt andra grepp till än hittills. Jag skulle vilja säga en sak till som vi också har en motion om. Det gäller produktionen av läromedelsfilm. Det står så besynnerligt i utskottets betänkande. Produktion av läromedelsfilm kan man aldrig få att gå ihop. Då säger man i utskottets betänkande: ”Riksdagen har nyligen -—-- beslutat om ett reservationsanslag av 2 000 000 kr. till Stöd för produktion av läromedel.” Det är som svar på motionen, men jag vill fråga utskottets företrädare: Får man använda det till att producera läromedelsfilmer? För sedan kommer en motsägelse i nästa stycke där man hänvisar till kungörelsen 1974:439. I den står: ”Statsbidrag enligt denna kungörelse utgår för produktion av läromedel i ämne vari brist råder på lämpliga läromedel”. Vad är det för någonting? Det är sannolikt brist på film överallt och då skulle man kunna producera massor av film där det inte finns någon film. Jag begriper inte detta, men kanske utbildningsministern eller utskottets företrädare kan förklara vad denna kortfattade kungörelse egentligen betyder. Annars kommer det inte att bli någon produktion av läromedelsfilm, för det går inte under nuvarande omständigheter. Det är det område jag velat behandla, men jag vill säga några ord om ytterligare en sak, där jag verkligen vill vädja till departementschefen att göra något mera åt ett, som jag tycker, förbisett område, och det är musiken. Fullgoda möjligheter att lyssna till stor orkester har i Sverige endast en geografiskt begränsad del av befolkningen. Det är invånarna på sydvästkusten, i Stockholmsområdet, i Östergötland samt i Gävleborgs län som har denna förmån. Men inom stora delar av landet är möjligheterna att få lyssna till klassisk musik starkt begränsade. Koncentrationen av yrkesorkestrar är historiskt betingad. Genom omvandling av militärmusiken till regionmusik tillfördes det civila musiklivet en resurs som med 22 musikavdelningar bättre fördelas över landet, men som till karaktär och innehåll inte är jämförbar med symfoniorkestrarnas resurser. Blåsmusiktraditionen lever kvar inom regionmusiken och kommer att vara dominerande åtminstone en generation framåt. Dessutom har regionmusiken fått till uppgift att söka sig till grupper som man tror normalt inte nås av musik, och det betyder att man spelar mycket i små grupper inom skola och föreningsliv. Sedan seklets början har det emellertid vuxit fram en grupp orkestrar som består av yrkesmusiker och amatörer, vilka kan erbjuda allmänheten en god musikalisk miljö. Från början var det ofta militärorkestern på orten och stråkmusiker som bildade orkestern. Under de senaste åren har det skett vissa förändringar. Dessa orkesterföreningar slöt sig på 1920-talet samman i ett riksförbund, Sveriges orkesterföreningars riksförbund , för att gemensamt söka stärka sin ekonomiska ställning, ordna gemensamt notbibliotek m.m. Genom riksdagsbeslut 1929 garanterades orkestrarna ett statsbidrag till sin verksamhet. Musikaliska akademien fick i uppdrag att utforma anvisningar för bidragsfördelningen. Statsanslaget uppgick 1964 70 till 260 000 och 1974/75 till 340 000 kr. Samtidigt har medlemsorkestrarrnas antal ökat från 56 till 74, vilket ju är en mycket glädjande utveckling. Men anslagstilldelningen har inte följt med i denna utveckling. Vidare har inflationen och andra faktorer bidragit till att öka svårigheterna för dessa orkestrar att existera. Bra instrument är dyra. Jag kan ta som exempel inköp av pukor. Dessa är nödvändiga även om man inte använder dem för solospel — annat än i någon mån vid riksmötets öppnande. Det är dyrt att köpa pukor. Nu skall vi alltså sitta här i riksdagen och snåla och överväga om vi möjligen kan hjälpa en orkester så att den kan köpa pukor eller om den skall fortsätta att låna sådana. Jag anför några rader ur kulturrådets betänkande Ny kulturpolitik : År 1970 var 70 orkestrar anslutna till förbundet, fördelade på samtliga län. Den största orkestern hade 65 medlemmar, medianantalet var 40. Förutom dessa finns det uppskattningsvis ett 30-tal orkestrar av liknande typ, varav ett 10-tal står i kö för inträde i SOR. Att orkestrarna består av yrkesmän och amatörer tillsammans, har jag sagt tidigare. Det är ett stadgeenligt krav att orkestrarna skall ge offentliga konserter så att människorna kan få del av denna kultur. Sveriges orkesterföreningars riksförbunds verksamhet är av stort värde för musiklivet i vårt land. Den njugghet som har präglat anslagsgivningen och över huvud taget behandlingen av Sveriges orkesterföreningars riksförbund gör att en pessimistisk stämning sprider sig i dessa kretsar. Man helt enkelt frågar, jag kan ju framföra frågan till utbildningsministern nu: Vill man att Sveriges orkesterföreningars riksförbund över huvud taget skall fortsätta sin verksamhet? De mest pessimistiska inom denna organisation frågar sig: Är vårt arbete uppskattat eller inte? Skall vi lägga ned den offentliga konsertverksamheten och spela för vårt eget nöjes skull och inte göra någon kulturinsats? Herr talman! Beträffande filmen ber jag att få yrka bifall till reservationerna 9, 12, 16, 17, 18, 19 och 20. Mot bakgrund av vad jag har anfört om musiken vill jag rikta en varm vädjan till utbildningsministern att beakta det utomordentligt förnämliga arbete som utförs av Sveriges orkesterföreningars riksförbund, så att vi kan främja förbundets betydelsefulla verksamhet.
Herr talman! Herr förste vice talmannen visade att han har erfarenhet av filmfrågorna bl.a. som filmutredare. Jag skall försöka att svara på de många frågor han ställde så långt jag hinner. Det centrala i hans framställning och även i den omfattande motion under vilken han står som första namn är frågan om att få ett centralt organ för den svenska filmen, det han vill kalla för filmrådet. Det skulle ju förutsätta att man säger upp det gällande avtalet mellan staten och Filminstitutet. Jag frågar då herr förste vice talmannen om han verkligen är beredd att säga upp det avtalet nu. På vilka grunder skulle det i så fall kunna ske? Det kanske inte är så dumt att vi får några år på oss att tänka igenom hur vi skall ha de: med den centrala ledningen av den svenska filmen. Om man skall gå ifrån den nuvarande organisationen med Filminstitutet är det kanske inte självklart att man skall inrätta ett separat filmråd. Fru Ryding var inne på att man kunde tänka sig att inrätta en fjärde nämnd under statens kulturråd. Det kan också vara intressant att hänvisa till vad filmutredningen själv sade. Den var inte för sin del beredd till en sådan åtgärd nu, så länge man inte kunde räkna med att filmen då skulle likställas med övriga massmedia och alltså sedan komma in under en särskild fjärde nämnd under statens kulturråd. När det gäller filmproduktionen tror jag inte vi behöver vara rädda för en statlig styrning med den nya filmfonden på 10 milj.kr. som herr förste vice talmannen talade om. Huvuddelen skall gå till långfilm, som först skall visas på biografer. De som kommer att ge bidragen från denna fond kommer verkligen att vara intresserade av att få fram filmer som folk vill se. Detta gäller allra helst som det blir en återkoppling till de intäkter som kommer från biograferna. Visningsgarantin är inte heller en så enkel fråga. Herr förste vice talmannen hänvisar till den reservation som fru Frenkel talar för här i dag. Men faktum är att fru Frenkels visningsgaranti inte är den visningsgaranti som herr förste vice talmannen pläderade för i sin motion. Detta är också en fråga som tål att beredas ytterligare, och jag vet att man bereder den tillsammans med en del andra i departementet för tillfället. När det gäller läromedlen så kommer TRU-kommittén ganska snart med sitt slutbetänkande. Då kan vi räkna med väsentligt ökade resurser för läromedelsfilm. Herr förste vice talmannen ansåg att det var fel att Filminstitutet fick betala restaureringen av äldre filmer med biografintäkter. Men det har faktiskt utgått 500 000 kr. från lotterimedlen i två år, och vi kan väl räkna med motsvarande tilldelning även i år.

Herr talman! Herr Leanders anförande underströk bara vilken oreda det finns på filmens område. Det är inte alls så att man behöver säga upp filmavtalet för att man får ett filmråd med samordnande uppgifter. Filminstitutet har inte den samordnande verksamheten, även om det arbetar med en del av saken. En sådan samordning utesluter inte alls att filmavtalet kan fortsätta. Vi skall ta tid på oss, säger herr Leander. Ja, vi skall tydligen ta åtta år på oss innan vi tar itu med filmproblemen — det skall vi tydligen bestämma i dag. Det är till att vara tålmodig, herr Leander! Jag talade inte om statlig styrning. Jag talade bara om att man tog bort 3,4 miljoner från den ordinarie filmproduktionen och lade de pengarna på statlig filmproduktion. Därmed gjorde man det ännu värre för filmproducenterna som har hård konkurrens från TV och importerade filmer. Man försämrar således den svenska filmproduktionens möjligheter på det området. Vad sedan beträffar visningsgarantin står det ju i propositionen en hänvisning till den reservation i filmutredningen som jag och en annan ledamot i denna avgav. Det är tanken i den reservationen jag tagit upp i min motion. Det systemet är så enkelt att det inte är någon svårighet att sätta i gång med verksamheten omedelbart. Det är bara att säga till kulturråden eller motsvarande organ i varje kommun att den film som ni anser vara värd ett kvalitetsstöd kommer vi att lämna bidrag till. Visas filmen sedan av en folkhögskola eller ett stadsbibliotek, kan kommunen antingen konstatera att det kom så många åskådare till filmen, att det inte behövs något bidrag till den, eller att den gick med ett visst underskott, varefter vi får skjuta till de pengar som behövs för att täcka detta. Hälften av dessa medel skulle betalas av staten och hälften av kommunen. Detta system har nu legat färdigutarbetat sedan 1970. De olika cheferna för departementet har sedan dess således haft stora möjligheter att studera detta visningsgarantisystem. Ni har inget alternativ till det, eftersom majoritetens förslag är överspelat. Vad gäller läromedlen fick jag inget svar på frågan om de 2 miljonerna får användas till läromedelsproduktion. Att TRU skall producera sådan film vet vi ju, men det finns också andra som producerar läromedelsfilm. Får de tillgång till dessa pengar eller inte? Måste kungörelsen ändras för att de skall kunna använda dessa medel? Ju mer vi debatterar dessa frågor, desto klarare framstår det att det behöver göras något mera radikalt på detta område. Jag hoppas att utbildningsministern tar itu med detta så snart tiden medger det.
Herr talman! Man kan naturligtvis debattera dessa frågor på olika sätt. Jag försökte i den förra replikomgången svara så korrekt jag förmådde. Men faktum kvarstår, herr förste vice talmannen, att det förslag till visningsgaranti som förordas i er motion inte är samma system som det fru Frenkel skisserar i sin reservation. Det är inte mycket att träta om, men så är fallet. Vidare säger herr förste vice talmannen att vi inte har något alternativ till detta. Jo, visst har vi det. Vi har det ökade stödet till Bio Kontrastverksamheten och till övriga försök med visning av kvalitetsfilm, sammanlagt 1,3 milj.kr., som anvisas i kulturpropositionen.

Herr talman! Jag kan naturligtvis erkänna att det anvisas ett alternativ, dock ett mycket ofullständigt sådant. Bio Kontrast täcker bara 78 platser i hela landet, och vad de övriga åtgärderna kommer att nå fram till vet vi inte. Jag menar alltså att detta inte är något fullgott alternativ. Visningsgarantisystemet täcker däremot från början hela landet. Landet är ju indelat i kommuner, där det alltid i någon form finns ett organ som handlägger kulturfrågorna, ett kulturråd eller någon annan styrelse eller institution. Detta system kan alltså tillämpas direkt. Vad jag tänkte på när jag sade att majoritetens förslag inte innehåller något alternativ var att man där bl.a. uttalat att medel skulle anslås för att få till stånd mindre biografer osv. Det är ett passerat stadium, eftersom biografföretagen redan har delat upp sina biografer i flera mindre salonger, numrerade 1, 2, 3 eller t.o.m. upp till 4, vilket gör att flera filmer kan visas samtidigt på samma biograf. Visningsgarantisystemet är alltså det enda fullständigt utformade alternativet som täcker hela landet och som fungerar på ett utomordentligt enkelt sätt.

Herr talman! När riksdagen för ett år sedan behandlade målen för den statliga kulturpolitiken sades åtskilliga vackra ord om vikten av att bar nens kulturella behov stimuleras och utvecklas. Det är glädjande att det i den proposition som vi i dag behandlar finns flera viktiga förslag i den riktningen. I första hand gäller det barnlitteratur och barnfilm. Tyvärr har ju utskottets borgerliga majoritet föreslagit en stark nedskärning av stödet åt barnoch ungdomsböcker. Däremot har utskottet samlat betryggande majoritet för propositionens förslag då det gäller barnfilm. Film är ett viktigt medium för barn. Trots det stora filmutbudet i TV kan man märka hur filmvisningar i andra former fängslar barnen. För många barn är det den enda kulturyttring de kommer i kontakt med. Därför är det viktigt att barn har möjlighet att se film med innehåll och i former som passar dem. Dess värre finns det i dag brister när det gäller både produktion och distribution av barnfilm. Propositionens förslag är därför välkomna som första steg för att stärka barnfilmen, och de bör följas av fler insatser. Inrättandet av ett barnfilmråd som har en samlad överblick över barnfilmfältet är ett led i ambitionen att stärka barnfilmen. Det är naturligtvis viktigt att den sakkunskap, det engagemang och den erfarenhet som nu finns samlad i Barnfilmkommittén tas till vara i det arbetet, och det är ju också avsikten. Nödvändigheten av att på bästa sätt använda de resurser som finns på barnfilmområdet och att i filmpolitiken som helhet bevaka barnens behov på ett bättre sätt än som nu sker är ett starkt motiv för att inrätta ett barnfilmråd. Detta får f. ö. till en början provisorisk karaktär, och dess arbetsformer kan alltså komma att omprövas. Barn är i kulturellt avseende utsatta för ett hårt kommersiellt tryck. Det gäller filmen, det gäller böcker, tidningar, musik osv. På många sätt är barn ännu mer skyddslösa mot detta tryck än de vuxna. Alldeles speciellt torde det gälla barn som kommer från miljöer där man har en torftig kontakt med kulturaktiviteterna. Kultur är ju fortfarande i hög grad en klassfråga.

De mål riksdagen fastlagt för den statliga kulturpolitiken skall givetvis också gälla barnen — men det kan bli fråga om speciella åtgärder för att konkretisera målen för barnen. Det första av de antagna kulturmålen handlar om möjligheten att rätt utnyttja sin yttrandefrihet. Utan att gradera målen inbördes finner jag detta vara ett fundamentalt inslag i hela samhällspolitiken, och det är min övertygelse att kulturell aktivitet från tidiga barnaår är av oerhörd betydelse för att förverkliga detta mål. Kul turell aktivitet kan ge barnen den viktiga verbala utvecklingen, ge dem förmåga att uttrycka sig själva på olika sätt, att fungera i grupp och gradvis uppleva att de själva kan påverka sin verklighet. Detta är ju förutsättningen för en senare reell delaktighet i samhället och dess utveckling. Det förnämsta kommunikationsmedlet människor emellan är språket. Kan vi inte uttrycka och förmedla våra tankar och idéer, hjälper det inte mycket hur kloka och riktiga de är. Ett utmärkt medel att utveckla språket, skaffa sig upplevelser och få information är att läsa böcker. I propositionen 20 föreslås ju ett tvådelat stöd till barnoch ungdomslitteratur: dels förhandsstödet till i första hand svenska bilderböcker, dels efterhandsstödet till ca 100 titlar. Kulturutskottets borgerliga majoritet accepterar alltså förhandsstödet men inte efterhandsstödet. Det är naturligtvis glädjande att alla enigt vill ha förhandsstöd — jag tror att det kan komma att få stor betydelse — men jag kan inte underlåta att peka på den våldsamma brist på logik det innebär från de borgerligas sida. Principiellt vill man inte ha selektivt stöd — det blir en otillbörlig styrning, menar man — och avvisar stöd till 100 böcker, vilket är ungefär det antal titlar i ett års utgivning som ur kvalitetssynpunkt är värt stöd. Men förhandsstöd, då boken bedöms på manuskriptstadiet och där man kan anta att utgivningen beror av om det ges stöd, det vill man ha — alltså den mest selektiva av alla aktuella stödformer. Alla fula ord som borgerliga debattörer har sagt i dag om selektivt stöd skulle, tillämpade på förhandsstödet, göra detta verkligt livsfarligt. Ett generellt eller — som man numera föredrar att kalla det — automatiskt verkande stöd vill de borgerliga ha i stället för den föreslagna konstruktionen av efterhandsstödet, som ju bygger på litteraturutredningen. Där är man plötsligt angelägen om att vara logisk i förhållande till sin ståndpunkt när det gäller stödet till ny svensk skönlitteratur. Däremot ger man ingen som helst antydan om efter vilka principer ett sådant stöd skulle kunna utformas. Det är inte så konstigt. Inte ens litteraturutredningen trodde på möjligheten att konstruera ett sådant stöd till barnlitteraturen. Visserligen vittnar det om stor tilltro till regeringen när man menar att den skall kunna klara denna uppgift i en handvändning, men i realiteten verkar det ändå som ett försök att skjuta hela frågan på framtiden. När det gäller vuxenlitteraturen litar man på bibliotekens inköp som kvalitetsmått. Man flyttar uppgiften att välja från en grupp — en nämnd inom kulturrådet — till en annan grupp, bibliotekarierna, och föredrar tydligen att det finns en sorts ”marknadsfunktion” i valet. Men man har inte vågat föreslå detta när det gäller barn och ungdom — förmodligen med insikten att det inte gäller samma förutsättningar för denna litteraturkategori. Det beror bl.a. på att biblioteken numera har varierande ambitioner när det gäller barnböcker. Det finns åtskilliga bibliotek som satsar på ett mått av litteratur som närmast kan karakteriseras som tri viallitteratur i ambitionen att locka nya läsargrupper. Likaså har skolbiblioteken en annan inköpspolitik. Det har alltså inte, såvitt jag kan förstå, framförts någon konstruktiv tanke som gör det möjligt att stödja barnlitteraturen på ett automatiskt verkande sätt utan att stödet också kommer skräplitteraturen till del. Kan det bakom det borgerliga förslaget ligga någon suddig tanke om att marknadskrafterna skall se till att den kvalitativa barnboken hävdar sig av egen kraft om också skräplitteraturen får stöd? Det sker ju inte i dag, när bara ca en åttondel av den totala barnboksutgivningen är av god kvalitet och när den triviala litteraturen är synnerligen lukrativ och också distribueras synnerligen effektivt. Hur skulle det då kunna ske med ett generellt stöd? Jag kan förstå om moderaterna tycker att det är enklast att satsa på en sådan här stödform, men jag tycker det är stötande och häpnadsväckande att centerpartiet har velat förena sig med dem, speciellt som man i sin partimotion klart säger att propositionen i fråga om barnoch ungdomslitteratur bör godtas. I propositionen görs en mycket viktig koppling mellan barnboksstödets konstruktion och de s.k. läsfrämjande åtgärderna. Av var och en av de stödda titlarna skall tusen exemplar användas för försök att öka kretsen av barn som läser god litteratur. Detta har givetvis att göra med vad jag tidigare framhöll om statens skyldighet att i första hand stödja eftersatta grupper. Om vi tror på vikten av att barn läser bra böcker, så måste vi hitta metoder att stimulera läsintresset och nå nya grupper. Utbildningsdepartementets barnkulturgrupp, som förutom mig är sammansatt av personer som yrkesmässigt sysslar med barnkultur inom olika sektorer, har ingående diskuterat dessa frågor och står enig bakom såväl förslagen om det ekonomiska stödet som uppfattningen om betydelsen av att använda de böcker som skall ställas till statens förfogande för läsfrämjande verksamhet. Barnkulturgruppen anser att det är viktigt att vuxna i högre grad deltar i barns verksamhet på kulturområdet. Genom att studieförbunden får en samordnande uppgift för försöksverksamheten med läsfrämjande åtgärder finns det möjlighet att t.ex. ta upp barnlitteratur i föräldraundervisning. Vi menar också att barn-och ungdomsorganisationer har möjligheter att med anlitande av bibliotekens bokliga sakkunskap verka i andra och nya former, nå andra grupper med åtgärder som stimulerar litteraturintresset. Enligt barnkulturgruppens förslag bör de 100 000 böckerna delas in i bokpaket som kan vara varierande till sitt innehåll. De kan uppdelas på ämnesområden, vara åldersanknutna eller innehålla samma bok i tillräckligt stort antal för någon form av bokcirkel. Dessa bokpaket bör fördelas efter projektansökan. Vi anser alltså inte att man skall pracka på organisationerna böcker som de inte vill ha och som de inte kommer att engagera sig i arbetet med. Den borgerliga majoritetens tanke att organisationerna själva skall få bestämma vilka böcker man vill arbeta med är därför, inom de gränser som administrativt måste göras, tillgodosedd. Skillnaden är att enligt det borgerliga förslaget finns inga böcker att arbeta med och inga pengar anslagna för inköp av sådana. Den borgerliga majoriteten säger i betänkandet. helt hurtigt att man delar departementschefens uppfattning om betydelsen av försöksverksamhet med läsfrämjande åtgärder, och fröken Eliasson har upprepat det här i dag. Detta är tjusiga ord — men det är bara så att de 200 000 kr. som är reserverade för verksamheten inte räcker långt, om man inte har något arbetsmaterial, dvs. böcker. Den borgerliga majoriteten har inte föreslagit mer pengar eller andra former för försöksverksamheten. De här 200 000 kronorna skall enligt barnkulturgruppens uppfattning användas för att sätta i gång försöksverksamheten med friexemplaren. Skulle det gå så olyckligt att riksdagen avvisar barnboksstödet får vi naturligtvis arbeta med andra idéer. Vår vilja att ställa resurser till förfogande för läsfrämjande verksamhet är ju dokumenterad. De bittra konsekvenserna, om utskottsmajoritetens uppfattning blir riksdagens, är alltså att hela efterhandsstödet till barnböcker skjuts in i en oviss framtid. Dessutom går den planerade försöksverksamheten med läsfrämjande åtgärder i stöpet, för inte heller av de böcker som får del av förhandsstödet vill utskottsmajoriteten ställa några exemplar till förfogande för läsfrämjande försök.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
Herr talman! Den bittra konsekvensen, fru Jordan, om reservanternas förslag vinner bifall är att kulturens frihet är allvarligt hotad. Ett påstående blir faktiskt inte sant därför att det upprepas av diverse socialdemokratiska talare med statsrådet i spetsen. Det är faktiskt inte så att vi inom majoriteten har sagt oss att barnen ger vi sjutton i. Vi inser att barnoch ungdomslitteraturen behöver stöd, och pengar är då utomordentligt bra. Men systemet för hur man ger de här pengarna är också oerhört viktigt, och departementschefens förslag är inte bra. Det är därför vi avvisar det och beställer ett annat förslag. Det förslag till efterhandsstöd som förekommer i propositionen innebär att en liten ideologiskt homogen grupp skall sitta och plocka ut ett hundratal titlar av barnlitteratur. Jag kan förstå att socialdemokraterna blir stötta över att vi på den borgerliga kanten säger att vi inte kan acceptera detta, för vi vet hur det blir. Vi vill inte ha en vänsterpåverkan på våra barn. Sedan skall ett antal exemplar gå till barnoch ungdomsorganisationer för att de skall sprida detta till barnen. Men först och främst finns det inte barnoch ungdomsorganisationer över hela landet, såsom man föreställer sig. Det är inte alls säkert att alla barn kommer att nås på det sättet. Fru Jordan säger att socialdemokraterna har visat förtroende för barn och ungdomsorganisationerna — de skall inom vissa gränser få välja fritt. Ja, de skall få välja fritt bland de böcker som en liten ideologiskt homogen grupp har valt ut. Detta tycker jag inte är att visa något förtroende. Det är ingen bristande logik i detta; det här förslaget går inte att acceptera. Däremot kan vi acceptera ett projektstöd till litteratur med stora framställningskostnader. Givetvis kan det också missbrukas. Vi tycker i alla fall att riskerna inte är så stora för det. Vi har beställt ett nytt förslag från regeringen som bättre uppfyller de principer om kulturens frihet som är så oerhört väsentliga, speciellt för barn. Vi har dessutom -— vilket över huvud taget inte har nämnts i debatten från regeringspartiets sida — föreslagit en höjning av anslaget till bibliotek och bokbussar, med vilka man just kan nå de barn som kanske allra bäst behöver nås, barn i glesbygden. Vad än fru Jordan säger kan vi från moderata utgångspunkter inte acceptera att barn och kultur blir en fråga bara för en arbetsgrupp inom ett departement. Vi tycker nämligen att barn inte bara är socialdemokrater, utan det finns alla möjliga andra barn också. Därför vill vi från moderat håll ha en parlamentarisk utredning för att man mera planmässigt skall inordna barnen i den statliga kulturpolitiken.
Herr talman! Fru Mogård talade om den satsning som görs på läsfrämjande åtgärder i vid mening. Ja, vi i utskottets majoritet har ingalunda prutat på pengarna i det avseendet. Tvärtom vill vi späda på med mera pengar. Och med den skrivning som utskottsmajoriteten gjort, att det är betydelsefullt att en försöksverksamhet med läsfrämjande åtgärder kommer i gång, så att man når ut till barn och ungdom — och att man då använder sig av barnoch ungdomsorganisationerna i det syftet — vore det högst märkligt om regeringen efter en så klar markering underlät att verkställa riksdagens beslut. Jag finner det oroväckande att den ena socialdemokratiska representanten efter den andra står upp och säger att detta kommer att gå i stöpet. Vad är det för respekt för de beslut som fattas av riksdagen, om avsikten är att agera på det sättet? Av debatten har klart framgått att vad vi i utskottsmajoriteten vill när det gäller barnoch ungdomslitteraturen är att göra en kraftigare satsning än vad minoriteten föreslår. Vi begär ett mera omfattande stöd och räknar med att få förslag om det redan under 1975/76 års riksmöte. Under debatten här har också sagts att remissinstanserna har gått emot vårt förslag. I själva verket har många remissinstanser — ja, av propositionen framgår att det är en majoritet av dem — framhållit att man skall försöka få fram ett automatiskt verkande stödsystem för barnoch ungdomslitteraturen, på samma sätt som vi har för den svenska skönlitteraturen för vuxna. Bland de remissinstanser som framhållit detta återfinns styrelsen för Sveriges författarfond, Sveriges allmänna biblioteksförening, Svenska bokförläggarföreningen Författarförlaget, Sveriges författarförbund, Barnoch ungdomsboksrådet, SACO, ett antal kom Vårt förslag är förvisso ingenting som svävar i det blå. Det finns stöd för det hos en majoritet av de remissorgan som har yttrat sig med anledning av litteraturutredningens förslag.
Herr talman! Fröken Eliasson säger att utskottsmajoriteten har ingalunda prutat på resurserna för läsfrämjande åtgärder. Men 100 000 böcker är en stor resurs, och den är borta i majoritetens förslag. Den borgerliga gruppen föreslår ingen ny resurs i stället för dessa 100 000 böcker, och då blir 200 000 kr. inte särskilt mycket att sätta i gång försöksverksamhet med. Jag har sagt att om det går så olyckligt att vårt förslag faller i riksdagen, så kommer vi förmodligen i barnkulturgruppen att få i uppdrag att ändå använda dessa 200 000 kr. till läsfrämjande åtgärder, men det blir en verksamhet av betydligt mindre omfattning än om vi hade haft de 100 000 böckerna, som är en stor och väsentlig resurs. Sedan sade fru Mogård att det är en liten, ideologiskt homogen grupp, förmodligen vänstervriden, som skall ta ut de böcker som skall få stöd. Jag kan inte förstå varför det måste bli en vänstervriden och ideologiskt homogen grupp som gör det och varför det skulle vara riktigare att böckerna tas ut på någon sorts marknadsvillkor där man får med en stor andel av triviallitteraturen. Av de 800 barnbokstitlar som ges ut årligen är det enligt sakkunskapen ungefär 100 titlar som är av den kvaliteten att de är värda stöd, och den omfattningen av stödet föreslås också i propositionen. Litteraturutredningen har heller inte kunnat hitta på någon metod att konstruera ett automatiskt verkande stöd. Det skulle vara intressant att höra om det finns någon tanke om hur den konstruktionen skulle kunna se ut eller om det kanske rent av är så att det inte gör någonting om det blir väldigt många av de här triviala böckerna som får stöd.
Herr talman! Jag konstaterar med tillfredsställelse att fru Jordan har intresse för att vi verkligen får till stånd en försöksverksamhet och att riksdagens beslut i denna fråga följs oavsett vilken linje som vinner. Det finns ju här inom ramen för anslaget möjligheter att plocka fram de pengar som behövs för att satsa på läsfrämjande åtgärder. Man kan konstatera att det förslag som framlagts av regeringen på denna punkt inte är särskilt klart i konturerna. Hur man mer i detalj har tänkt sig att denna verksamhet skall utformas kan vi inte utläsa av propositionen. Även om man följer den linje som fru Jordan företräder kommer det här att fordras ett fortsatt arbete med att närmare utforma försöksverksamheten. Jag tycker ändå att fru Jordans besked på den här punkten var glädjande och klarläggande för den fortsatta debatten.
Herr talman! Jag hade faktiskt inte räknat med att fru Jordan skulle fatta principfrågan. I det fallet måste jag nu med stort beklagande säga att jag har givit upp hoppet om socialdemokraterna. Enligt majoritetsförslaget minskas det speciella stödet till barnoch ungdomslitteratur med 800 000 kr. Vi har i stället lagt 1,5 milj.kr. på folkbibliotek och bokbussar. Jag tycker att det är svårt att få det till den fruktansvärda urholkning av kulturanslaget som man vill göra det till. Regeringspartiet har i dag gjort stora ansträngningar att förvränga sanningen. Jag tycker att det är mer förödmjukande för socialdemokraterna än att statsrådet Zachrisson blivit ordentligt överkörd.
Herr talman! Fru Mogård har för vana att beskylla den som inte är av samma uppfattning som hon för att inte fatta vad det är fråga om. Jag tror inte detsamma om fru Mogård. Jag är övertygad om att hon mycket väl begriper vad hon gör och vad det här handlar om. Det är bara det att vi har olika värderingar. Fru Mogård är logisk utifrån sina värderingar. Hon stöder gärna storförlagen. Hon tycker inte det gör någonting om triviallitteraturen får stöd. Hon har förmodligen inte heller samma drivkraft att sprida de goda barnböckerna till nya läsargrupper. Det finns ett elittänkande hos fru Mogård, och där har vi helt enkelt olika värderingar. Det handlar inte om att fatta eller inte fatta, utan om att vi har olika grundvärderingar.

Herr talman! Jag finner ingen anledning att förlänga debatten om stödet till barnoch ungdomslitteratur. Flera talare har klart och tydligt deklarerat hur vi ser på det och vilket system vi vill ha. Fröken Eliasson har också nyligen berört remissinstansernas syn på den saken. Låt mig bara helt kort säga att det är viktigt och angeläget att satsa på barnoch ungdomslitteratur av god kvalitet. Men det är också viktigt och angeläget — kanske viktigare och mer angeläget — att ge barn och ungdom en chans att välja, att sovra, att ge dem en grund att stå på, kort sagt att ändra efterfrågemönstret. Herr talman! Jag övergår nu till det som jag hade tänkt använda mina minuter till. I propositionen 28 år 1974, som behandlade den statliga kulturpolitiken, slogs det fast att när det gäller en utvidgning av statens åtaganden på kulturområdet måste insatser för eftersatta grupper och kulturfattiga miljöer prioriteras. Detta understryks också i årets kulturproposition, som vi nu behandlar. Där sägs bl.a.: ”En grupp för vilken samhället måste utforma särskilda insatser är barnen. Varierande och stimulerande kulturella aktiviteter är väsentliga inslag om samhället vill ge barnen bästa möjliga betingelser att utveckla sitt tankeoch känsloliv.” I motionen 523, avgiven under den allmänna motionstiden, tas upp just barnens situation inom kulturområdet. Vi vet att barnen är utsatta för ett mycket omfattande kommersiellt kulturutbud. Vi behöver bara se på den ohämmade flora av dåliga serietidningar som finns att tillgå överallt eller på de undermåliga matinéfilmer som bjuds våra barn. Barnen tillhör också de grupper som har det svårast att värja sig mot det kommersiella kulturutbudet. Det är därför angeläget att samhället satsar på verkligt kvalitativ barnkultur. Det är enligt min mening två områden som måste ges ett bättre stöd här. För det första måste vi kunna erbjuda alternativ till det kommersiella utbudet och för det andra — och det är, som jag tidigare berörde, kanske det viktigaste — måste vi ge barnen en grund att stå på, en chans att välja och en möjlighet att sovra i utbudet. I motionen påpekar vi det ansvar som förskolan och skolan har. Detta framhålls också i propositionen och även i utskottets betänkande på den här punkten. Många människor saknar i dag möjlighet och förmåga att tillgodogöra sig kulturutbudet. Barn som växer upp i en kulturellt torftig miljö riskerar att få en negativ inställning till kulturella aktiviteter. I riktlinjerna för den nya förskolan betonas det värdefulla i den fria skapande verksamheten. Det är viktigt att barn får möjlighet att med hjälp av alla sina sinnen utvecklas, att kunna uttrycka upplevelser, att träna sin iakttagelseförmåga och att få en god kontakt med omgivningen. Där har den fria skapande verksamheten i alla dess former en stor roll att fylla. Inom den obligatoriska skolan förekommer redan nu initiativ för att förstärka barns kulturmedvetenhet, men tyvärr i alltför liten utsträckning. Den bäst utbyggda verksamheten svarar här den kommunala musikskolan för. Dess värde är allmänt omvittnat. Tyvärr har den ansträngda ekonomin hos många kommuner inneburit att kön till musikskolan har växt, att högre avgifter måste tas ut och att undervisningsgrupperna har blivit större. I några kommuner har man också, efter mönster av den kommunala musikskolan, börjat försöksverksamhet inom andra kulturella områden, t.ex. dansundervisning. Det är angeläget att de kommunala insatser och initiativen kan vidgas till att gälla även andra konstområden, men där måste stöd till. Skolans målsättning i detta sammanhang måste vara att i framtiden alla skall ges tillfälle att vara kulturellt aktiva i någon form och därmed få förmåga att tillgodogöra sig kulturutbudet. I propositionen sägs att skolöverstyrelsen i sitt arbete med uppföljning och utveckling av läroplanen uppmärksammar frågor kring elevernas aktiva deltagande i kulturlivet. Visst utvecklingsarbete bedrivs också för att pröva hur kulturella uttrycksformer och elevernas eget skapande skall kunna ges en starkare ställning i undervisningen. Det är tillfredsställande att konstatera att även om erfarenheterna hittills är begränsade är de dock positiva. ”Angelägenheten av insatser i syfte att stimulera barnens kulturella verksamhet framhålls i olika sammanhang i propositionen och därvid betonas kraftigt skolans roll i sammanhanget. Det förutsätts att ett fastställande av de i propositionen föreslagna målen för de kulturpolitiska insatserna skall göra det lättare att precisera skolans kulturpolitiska uppgifter. Departementschefen räknar också, som nämnts i det föregående, med att statens kulturråd kommer att ägna stor uppmärksamhet åt barnkulturfrågorna. Ett samarbete mellan kulturrådet och skolöverstyrelsen förutsätts komma till stånd.” Jag vill understryka det angelägna i att vi får ett bättre samspel mellan utbildningsoch kulturpolitik. Herr talman! Vi talar så ofta i den här kammaren om jämlikhet. Vi anser det naturligt och riktigt att alla barn och ungdomar skall ha tillgång till utbildning oavsett ekonomiska eller geografiska förhållanden. När det gäller möjligheten och tillgången till kulturella aktiviteter har vi långt till jämlikheten.

Herr talman! Dagens riksdagsbeslut kommer — oavsett dess ovissa innehåll på några punkter — att utgöra en viktig byggsten i arbetet med att skapa ett kulturaktivare samhälle. Det är viktigt att betona att den nya kulturpolitiken måste syfta till att skapa förutsättningar för delaktighet och valfrihet i kulturlivet för alla medborgare. Detta kommer att kräva avsevärda förstärkningar av de ekonomiska resurserna. Men det måste också innebära en fördelning av dessa resurser till förmån för sådana kulturorgan och kulturaktiviteter som har de största förutsättningarna att nå ut till kulturellt missgynnade grupper i samhället. Att hindra marknadsekonomins negativa verkningar är betydelsefulla politiska uppgifter inom alla områden av samhällslivet och inte minst inom kulturområdet. Detta var några grundläggande värderingar som jag gärna vill nämna innan jag övergår till att något beröra litteraturstödet, som det behandlas i föreliggande utskottsbetänkande. Jag tycker det är viktigt att riksdagen gör sina ställningstaganden i kulturpolitiska sakfrågor mot bakgrund av de kulturpolitiska mål som antogs vid besluten om den första stora kulturpropositionen 1974. När vi nu står i begrepp att söka göra litteraturen mer tillgänglig för alla bör det ske med utgångspunkt i främst tre av de åtta målpunk terna.

Det är verkligen beklagligt att centeroch folkpartirepresentanter så lätt rättar in sig efter den moderata riktroten och avstår från att i praktisk handling ge innehåll åt de kulturpolitiska målformuleringarna. Men här bekräftas på ett avslöjande sätt hur samtliga de borgerliga partierna är sammankittade med de kommersiella krafternas intressen också inom kulturpolitiken. Deras förslag är helt formulerade så — som det framhållits tidigare i debatten — att de skall passa de stora förlagens intressen. Låt mig här få skjuta in ett påpekande som jag finner angeläget! Det finns ett storförlag — det konsumentägda Rabén & Sjögren - som skiljer ut sig på den här punkten, helt naturligt skulle jag vilja säga. Förlaget stöder således det förslag som kommit från Författarförbundet och som i allt väsentligt givit innehåll åt omnämnd reservation. Som vid flera tillfällen framförts i debatten är den bärande linjen i detta förslag satsningen på att befrämja låga bokpriser. Det är alltså — för att ånyo ange en av målformuleringarna — verkligen fråga om att motverka kommersialismens negativa verkningar. Skall detta bli möjligt, ja, då krävs givetvis att vi får politiska fördelningsinstrument — det är endast sådana som kan bli grundade på den åberopade målformuleringens värderingar. Men nu föredrar den borgerliga utskottsmajoriteten att vi även fortsättningsvis skall ha en helt marknadsstyrd bokutgivning. Man gör det genom att skicka upp luftballonger, genom att tala om att endast det generellt och automatiskt verkande stödet kan undvika otillbörlig styrning av bokutgivningen. Vi känner ju sedan länge bokmarknadens verklighet. Det är just mot bakgrunden av att denna verklighet inte överensstämmer med våra värderingar om nödvändigheten av väsentligt lägre bokpriser som vi nu vill bygga upp det statliga stödet för att åstadkomma en lågprislinje i form av ett selektivt efterhandsstöd. Bakom denna stödform står som sagt hela den svenska kulturarbetarkåren. Jag vill nu fråga de borgerliga representanterna: Menar ni verkligen att våra kulturarbetare skulle vara beredda att bygga upp och stödja en statlig kulturinsats som innebär ett allvarligt hot mot yttrandefriheten och som öppnar vägar för otillbörliga bedömningar? Att ni beskyller reservanterna för dylika avsikter må ju vara, men att rikta reellt sett samma anklagelser mot den grupp människor som i sin vardagsgärning garanterar denna frihet tycker jag är väl starkt. Att sedan en av Författarförbundets mera prominenta företrädare — P. O. Sundman -— i ovist partinit sällar sig till och — skulle jag vilja säga — befrämjar borgerlighetens agerande är mer än beklagligt. Jag kan verkligen inte fatta hur aktivt verksamma politiker kan låna sig till att påstå att ett samhälleligt organ som arbetar med full offentlig insyn och öppet värderande skulle innebära risker för ingrepp mot friheter, samtidigt som man hävdar att marknadskrafterna, som arbetar med helt andra medel, skulle vara garanter för friheten. Det är obegripligt. Det är verkligen beklagligt att kanske liknande för oss dolda förhållanden — lotten — skall fälla avgörandet i en så här viktig fråga, viktig ur såväl principiell som praktisk synpunkt. Detsamma gäller naturligtvis om barnoch ungdomslitteraturen. Det borgerliga stödet på den punkten gör knappast skäl för namnet. Jag tycker att det är värt att notera i det sammanhanget att herr Ahlmark, ”den principfaste”, plötsligt blir den principlöse — nu utan citationstecken —- som med glatt hjärta överger litteraturutredningens förslag. Till slut tycker jag det är viktigt att stryka under vad som sägs i betänkandet, såväl i majoritetens förslag som i reservationerna, nämligen att det gäller en försöksverksamhet. Det är alltså inte fråga om ett fullgånget förslag, som envar kan gå i god för i alla dess olika detaljer. Det är viktigt att vi håller det i minnet, så att den här försöksverksamheten nu kan byggas upp på ett sådant sätt att vi verkligen når de långsiktiga kulturpolitiska målen som vi — i varje fall formellt sett — har varit överens om i den här kammaren. Allra sist: Låt mig säga att det såväl i majoritetsskrivningen som i reservationerna pekas på att det är kulturrådet som nu skall överta den praktiska handläggningen. Det är helt riktigt med hänsyn till de beslut som har fattats tidigare i den här kammaren. Men jag vill ändå särskilt understryka att det blir ett mycket ansträngt kulturråd som nu får den ena viktiga uppgiften efter den andra.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
Herr talman! Jag finner det förvånande att man envisas med att hävda att litteraturutredningens förslag är något utslag av moderat politik. Det har yttrats många gånger här i dag. Sammansättningen av litteraturutredningen har varit sådan att det inte finns underlag för sådana här vitt svepande påståenden. Tvärtom har i utredningen funnits tunga socialdemokratiska namn, det har funnits representanter för folkpartiet och centern medan däremot moderaterna inte varit representerade. När det gäller barnlitteraturen har det hela dagen riktats våldsam kritik mot majoritetens linje som skulle innebära ett kraftigare stöd till barnlitteraturen framöver än minoriteten och regeringen har föreslagit. Jag nämnde här tidigare de remissorgan som hade yttrat sig över litteraturutredningens förslag och stött linjen att man när det gäller barnoch ungdomslitteratur skulle arbeta sig fram till ett automatiskt verkande system. Jag är något förvånad över den våldsamma polemik som herr Alsén riktar mot att vi har intagit den ståndpunkten. Om jag inte är felunderrättad har herr Alsén en ledande position inom KF. Och KF tillhörde de remissorgan som jag räknade upp här, som stödde tanken att man skulle arbeta sig fram till ett automatiskt verkande system för barnoch ungdomslitteraturen.
Herr talman! Herr Alsén upprepar bara allt som tidigare har sagts här i kammaren och som effektivt har bemötts. Det är möjligt att herr Alsén inte har haft tillfälle att vara närvarande i kammaren tidigare. Beträffande risken för styrning, som herr Alsén använder så fruktansvärt upprörda tonfall omkring, räcker det kanske ändå att man ännu en gång återger vad herr Alséns egen partikamrat, statsrådet Zachrisson, sade i september förra året: nackdelen med ett selektivt system är en risk för betänklig styrning och i sista hand censur.